Herr talman! Rolf Clarkson verifierade att han ser det här som ett tekniskt problem. Det viktigaste för honom är att man löser problemet som vilket annat tekniskt problem som helst. Vad det handlar om är inte främst den saken, utan det handlar om de människors väl och ve som bor i det här området. Det måste få gå först, eftersom det ligger i botten på hela den här diskussionen. Rolf Clarkson talar om försåtliga formuleringar. Men om någonting är försåtligt, så är det att försöka ge människor ett intryck av att de futtiga miljoner som anslås enligt propositionen om Bromma på något sätt skulle kunna bidra till en lösning av Brommas problem. Det vet herr Clarkson lika bra som jag. Vi har ett konkret och rakt förslag till hur man skall avveckla jettrafiken på Bromma. Ni försöker dölja problemen genom diskussioner om planbyten som är helt orealistiska. Herr Clarkson vet att Linjeflyg egentligen inte accepterar en sådan lösning. Man säger emellertid att det mindre planet självfallet kan vara av värde om man nu tvingas göra ett byte. Ekonomiskt är det dock ett mycket stort äventyr. Det kostar stora pengar, herr Clarkson, att göra ett sådant planbyte. Vem skall betala, och hur skall kostnaderna slås ut på passagerarna? Till sist återigen något om flygsäkerheten som jag menar är mycket avgörande i sammanhanget. Jag skall, herr talman, citera vad den högsta myndigheten för flygsäkerheten, luftfartsinspektionen, i ett ögonblick av klarhet uttalat: ”Luftfartsinspektionen, som endast har att lägga flygsäkerhetsmässiga aspekter på Brommas framtida användning, måste från sina utgångspunkter och givna förutsättningar att nuvarande flygplatsområde inte kan utvidgas, avråda från en satsning på fortsatt F-28-trafik på Bromma. Inspektionen anser att en snar utflyttning F-28-trafiken till Arlanda enligt redan uppgjorda planer är angelägen från flygsäkerhetssynpunkt.”
Herr talman! Rolf Clarkson försöker göra den här frågan till enbart en teknisk fråga. Men jag tror inte att brommaborna och de människor som drabbas av luftföroreningarna och bullret närmast ser det som en teknisk fråga. De upplever detta som något hälsovådligt och miljöovänligt — deras nattro störs bl.a. på grund av att bestämmelserna om förbud mot nattrafik på Brommainte helt följs. Jag hör själv varje kväll framemot 23-tiden flygplan — sannolikt försenade gå ned mot Bromma flygfält.

Herr talman! När jag hänvisar till denna frågas mycket stora tekniska förankring har jag velat upplysa kammaren om att många av de grundförutsättningar, kvantitativa sakuppgifter, som står att finna i reservationen 3 vid utskottets betänkande är felaktiga. Jag har velat säga detta därför att ett antal ledamöter av denna kammare kommer att rösta för reservationerna på grund av att de är i god tro. Jag är självfallet fullt på det klara med, Bertil Zachrisson, att vi här rör oss med en ytterligt känslig fråga. Men regeringens proposition går ju just ut på att angripa de miljöfaktorer som är särskilt besvärande, dvs. buller och luftföroreningar. Vi bagatelliserar inte problemet. Vi förklarar vår inlevelse med dem som lider av miljöproblemen, och vi skall göra allt för att förbättra deras situation. Det slumpar sig så lyckligt att tekniken när det gäller att bygga nya motorer som är bränslesnåla också har den fördelen att det blir bättre förbränning och därmed mindre föroreningar. Och motorerna blir tystare. Hela tekniken är i dag till Brommas fördel.

Men här i Sverige vågar vi inte satsa på det. Jag vill särskilt understryka för dem som står på Oskar Lindkvists motion att de vid den kommande voteringen i dag skall betänka att vi till nästan hundra procent går dem till mötes. Det de angriper skall vi satsa våra ansträngningar på att förbättra. Att det blir flygpassagerarna som får betala vad som beslutas här i dag är givet. Skall vi rusta upp Bromma flygplats kostar det givetvis pengar. Men skall vi flytta trafiken på Bromma flygplats till Arlanda kommer det att kosta mycket mer pengar. Och det är ett hot mot kommunikationsstrukturen i Sverige, som på grund av sin geografiska utbredning särskilt behöver kommunikationer av detta slag. Och det är framför allt, kammarens ledamöter, ett hot mot det folkflyg som under ett par år har utvecklat sig i vårt land. Det är inte portföljbärarnas flyg jag talar för — som jag tidigare blivit beskylld för att göra — utan det är folkflyget.

Herr talman! Sverige är ett stort land, geografiskt sett, med få invånare — bara 8 miljoner. Därför har vi särskilt stora krav på goda och något så när billiga kommunikationer. Vad vi i dag skall bestämma om är egentligen det svenska folkflygets framtid. Jag säger detta med särskild adress till alla de riksdagsledamöter som under den tid jag varit kommunikationsminister med oro ställt frågor till mig om de olika flygförbindelserna runt om i landet. Bromma flygplats är navet i det svenska folkflyget med sina över två miljoner passagerare om året. Det kommer vi aldrig förbi. När SAS, med sina långlinjer till Malmö, Göteborg och Luleå, tvingades lämna Bromma, gjorde man en förlust som varierade mellan en och två årstillväxter och som man aldrig tagit tillbaka. Det säger kanske inte så mycket. Men jag vill säga, med särskild adress till alla de riksdagsledamöter från Skåne som är så oroliga för utvecklingen på Sturup, att när man flyttade trafiken från Bulltofta till Sturup förlorade man uppemot 20 96 av trafiken. Malmö har i dag bara linjetrafik till en ort i landet, nämligen Stockholm. Man har inte linjetrafik någon annanstans heller. Trafiken mellan Malmö och Göteborg försvann — för att ta ett exempel. Det är litet grand av de utgångspunkterna man måste ha klart för sig när man diskuterar denna fråga. Många säger att detta bara är en Stockholmsfråga. Jag kan i varje fall själv göra anspråk på att vara Stockholmspolitiker. Det är väl inte så många här i kammaren som i varje fall är mer Stockholmspolitiker än vad jag är, och jag anser inte att detta bara är en Stockholmsfråga. Det är det naturligtvis, men det är också en fråga om Stockholm eller Sverige. Vad är det för beslut som Sveriges riksdag skall fatta? Skall vi fatta ett beslut som är bra för Stockholm eller ett beslut som är bra för Sverige? För Stockholm och för dem som bor ute i Bromma är det — i varje fall säkert för många — miljömässiga och andra fördelar som väger över vid ett ställningstagande, men för Sverige som nation är det många negativa sidor som då väger över. Som Stockholmspolitiker — och framför allt som statsråd och ansvarig för kommunikationerna — är det för mig fullkomligt självklart att det är Sveriges intressen som kommer i första rummet, icke Stockholms. I annat fall bör man icke sitta som statsråd i en svensk regering, tycker jag. Självfallet får vi ta de politiska konsekvenserna, och självfallet får det parti jag företräder ta de politiska konsekvenserna — om det nu blir så stora politiska konsekvenser som en del lokala Stockholmspolitiker tycks oroa sig för. Men vi är fullt och fast och entydigt beredda att stå för en politik som gagnar Sverige — och icke en ort i Sverige. Det är ju därför som vi har valts till Sveriges riksdag. Jag är fullt medveten om, herr Zachrisson, att det finns människor i Bromma som störs och som störs allvarligt. Jag har också sagt — och jag menar det — att då får vi från samhällets sida hjälpa de människorna att flytta till. Nr 53 andra delar av vår stad där de kan bo och där de icke behöver störas. För det måste i sanning ändå vara lättare att vi hjälper de människor — vilka ändå är få — att flytta än att vi flyttar hela det svenska folkflyget och lägger ner en flygplats. Vi måste försöka ta det ansvaret, även om det kanske kan bjuda emot. Här talas om människors väl, om människors hälsa och nattro och om mycket annat. Jag har sagt ute i landet, och jag vill gärna upprepa det här, att det alldeles uppenbarligen är så, att de krav som regeringen har ställt beträffande både luftföroreningar och buller svarar mot alla de krav som har ställts av den internationella luftfartsorganisationen. Jag kan inte förstå varför Sveriges riksdag skulle vara så ömsint att den skulle anse att just invånarna i Stockholms stad bland all världens städer skall få ställa högre anspråk på miljö och på graden av bullerstörningar än alla andra världens folk. Stockholmarna är säkert tacksamma mot de riksdagsledamöter som anser det, men jag vill säga att så långt finns det knappast skäl att gå. Så länge som Bromma uppfyller internationellt accepterade normer, så länge kan vi också ha kvar Bromma flygplats. När det gäller säkerheten vill jag betona vad herr Clarkson sade. Mitt arbete och riksdagens arbete måste självfallet vara baserat på vad luftfartsverket säger, icke på att en eller annan facklig organisation vid ett eller annat tillfälle gör ett eller annat uttalande. Herr Zachrisson citerade exempelvis luftfartsinspektionen, Men det var ett lösryckt citat ur ett uttalande till Gullnäsutredningen under andra premisser. Bertil Zachrisson är en alltför skicklig debattör för att behöva använda sådana grepp här i kammaren. Man använder också Pilotföreningens uttalande i våras, när det passar. Även där borde ni vara försiktigare debattörer. Låt oss i stället gemensamt, när riksdagen i Sverige fattar ett beslut, hålla oss till vad det svenska luftfartsverket säger! Det verket har sagt att det behövs vissa investeringar, och regeringen har sagt att de naturligtvis skall tillgodoses, med 20 milj.kr. direkt och med 65 milj.kr. vid nästa årsskifte, om riksdagen bifaller utskottets hemställan. I miljöfrågan vill jag gärna säga till Bertil Zachrisson, när han hänvisar till Stockholms miljöoch hälsovårdsförvaltning, att jag känner den förvaltningen väl och att jag vet exakt vad den har för utgångspunkter för sina bedömningar. Jag vill gärna säga att docenten Löfroth, som är en av våra främsta experter på luftvård, säger att det allmänna intrycket är att förvaltningen drar fram de analysdata som stöder förvaltningens hypotes, att flygverksamheten ger mätbara tillskott. Hans slutsats är att förvaltningen inte har underbyggt sin slutsats med framlagda analysresultat och andra tillgängliga data. Jag vill gärna att Bertil Zachrisson skall veta att en av de verkliga experterna i vårt land, anlitad internationellt och nationellt — bl.a. av naturvårdsverket — icke anser att miljöoch hälsovårdsförvaltningens slutsats är underbyggd av framlagda analysresultat och andra tillgängliga data. Låt mig, herr talman, i detta första korta inlägg också säga ett par ord om den absoluta förutsättningen för att få förbättrade kommunikationer ut till Arlanda. Jag tar den här riksdagen till vittne på vad jag nu säger: Vad än riksdagen kommer att besluta och vad det svenska folket än väljer för regering framöver, så kommer det ändå aldrig någonsin att bli pengar till att bygga ett spår ut till Arlanda. Visserligen har, precis som när det gäller säkerheten, socialdemokraterna föredragit att förlita sig till fyra studerande på Handelshögskolan i stället för på statens järnvägar. Men det kan vara litet farligt ibland att göra det. Statens järnvägar konstaterar att kostnaderna för att dra ett spår ut till Märsta blir 1,5 miljarder och 200 miljoner ytterligare för att förlänga detta spår fram till Arlanda. Sedan har man glömt att det behövs terminaler och annat ute vid Arlanda. Man har också glömt driftkostnaderna. Detta tillsammans med förslaget om ett dubbelspår till Järna skulle ge den här regionen investeringskostnader för järnvägen på någonting mellan 3,5 och 4 miljarder kronor. Den generositeten är stockholmarna säkert mycket tacksamma för, men jag undrar bara när de pengarna skall komma. Nej, låt oss i den delen vara helt på det klara med att det aldrig kommer att bli något sådant dubbelspår. I stället vill jag göra kammaren uppmärksam på att de i dag bristfälliga förbindelserna när det gäller vägarna ut till Arlanda kommer att bestå. Solna kommun kommer, såvitt jag förstår, aldrig att acceptera att man bygger en förlängning av Essingeleden, så att trafikanterna kommer ut omedelbart på Europaväg 4 mot Arlanda. Då finns endast förutsättningen att förmå Stockholm att göra förbättringar av Norra Länken. Det kan kanske finnas sådana förutsättningar om staten betalar detta, men under byggtiden kommer det att bli ytterligare problem. Man skall i sådana här sammanhang inte vara alltför storvulen när det gäller vad som kan komma att ske och vad som inte kommer att ske. Jag förlitar mig på att Linjeflyg bättre än andra vet vad som kommer att ske med dess linjenät. När det gäller flyglinjerna i Sverige får man räkna med att om reservanterna i dag vinner — jag håller mig nu till Linjeflygs bedömningar — så kommer man att lägga ned trafiken på Karlstad och Kristianstad. Man kommer att få räkna med stora inskränkningar i trafiken på Jönköping och Sundsvall och även i övrigt viss försämring av trafiken på alla de orter som i dag har trafik. När det gäller matartrafiken, som ju är beroende av trafiken på de här orterna, får man räkna med att denna sannolikt kommer att försvinna för Borlänge, Kramfors, Gällivare och Trollhättan. Det är Sveriges riksdag som nu har ansvaret — så som den skall ha — för det svenska folkflygets framtid. Herr talman!

Herr talman! Det är i och för sig synd att kommunikationsministern går upp i debatten innan hela utskottsrundan är avklarad, men jag anser mig ändå föranlåten att nu ta till orda igen. Herr Adelsohn riktar kritik mot Stockholms miljövårdsförvaltning. Den kritik han riktar är ganska amärkningsvärd.

Jag måste säga att jag betvivlar att Bromma är ett bra ställe att utveckla folkflyget på. Får jag ta upp en enda fråga, eftersom man inte hinner så mycket på några få minuter. Förklara för mig hur landets viktigaste inrikesflygplats, som stänger kl. 22.00 och är stängd en tredjedel av dygnet, kan vara ett bra ställe att utveckla folkflyget på, när det finns en bra och stor flygplats i närheten, där man har tillgång till allt utrikesflyg och allt annat inrikesflyg hela dygnet! Ärinte det senare ett oerhört mycket bättre ställe att utveckla det folkflyg på som vi alla tycks vara överens om att vi skall ha. Herr Adelsohn har farit land och rike runt och hotat kommunalmän med diverse repressalier om de inte ställer upp på Bromma. Jag anser det vara angeläget att i detta sammanhang säga att det är ett missbruk av maktställning om man på det viset far runt och gör diverse uttalanden, i vilka man hotar folk med nedläggning av flygplatser och allt vad det är för någonting, om de inte följer det här beslutet. Vi bör i lugn och besinning försöka inse att de viktiga miljöfrågor och flygsäkerhetsfrågor som ligger i botten på vårt beslut om Bromma måste vara avgörande. Vi måste försöka lösa dessa problem på det sätt som de praktiskt går att lösa. Det har vi anvisat en väg för, och jag är ledsen att behöva säga att propositionen inte gör det. Till sist vill jag beträffande tågprojektet säga till herr Adelsohn: Jo, det kommer att bli järnväg till Arlanda — det är jag alldeles övertygad om. En sådan kommer att genomföras mycket snart, eftersom den trafik som det gäller kommer att tvingas fram. Den kostnad på 1,7 miljarder som SJ har uppgivit gäller inte alls bara spåret till Arlanda. Asea och SJ har nyligen tillsammans kört förutsättningarna för detta i ett mycket noggrant upplagt dataprojekt, som bekräftar att de siffror vi lämnar i vår motion håller mycket bra.

Herr talman! Låt mig först beträffande kommunikationsministerns anförande göra klart att flygtrafiken, som jag sade i mitt inledningsanförande, måste sättas in i ett totalt trafikpolitiskt sammanhang. Detta innebär att flyget måste bedömas dels mot bakgrund av behovet av snabba transporter, dels mot bakgrund av möjligheterna till alternativa färdsätt. Svårigheterna med energiförsörjningen, som gör sig alltmer påminda år för år, aktualiserar t.ex. behovet av en utveckling mot ett energisnålare samhälle även beträffande kommunikationerna. Detta torde, som vi ser det, innebära att flyget kommer att te sig allt oförmånligare i förhållande till järnväg på avstånd upp till ungefär 40-50 mil. 2 Jag måste vidare ta upp litet grand av det som kommunikationsministern sade beträffande resor ut i landet. Kommunikationsministern reser ju runt på sina ”Adelsgator” och gör allehanda märkliga uttalanden. I februari i år var han i Karlstad, och då kallade han stockholmarnas inställning till flygplatsfrågan för bypolitik. Jag skulle vilja referera till vad Ulf Adelsohn sade så sent som 1977 som ”bypolitiker” och finansborgarråd i Stockholm. Då sade han att jetflyget måste flyttas till Arlanda senast den 1 juli 1978. Jan Carlzon, som tidigare var chef för Linjeflyg, har talat om de goda förutsättningar som finns att bedriva lågprisflyg på Arlanda och om ökade affärsmöjligheter genom användning av de dyra jetplanen större delen av dygnet. Så var det med herr Adelsohns ”bypolitiska” resonemang. Det kan också finnas anledning att något se på vad folkflyget egentligen innebär. Är det den stora massan av människorna i det här landet som befrämjas av exempelvis snabbare flygresor? Nej, knappast. Tidigare inlägg här i debatten har också vederlagt kommunikationsministerns tal om folkflyg. Rolf Clarkson sade visserligen att det inte var fråga om portföljbärarnas flyg, men hans inlägg visade ändå klart att det var fråga om taxiåkarnas

Herr talman! Jag fick oväntad hjälp av herr Franzén. Det är alldeles riktigt att jag sade detta i min egenskap av finansborgarråd i Stockholm 1977. Jag tycker också att den ståndpunkt jag gav uttryck för inte var orimlig. Den dåvarande borgerliga majoriteten i Stockholms kommun hade enats om den ståndpunkten men dessutom också om att Bromma flygfält skulle vara kvar, medan herr Franzén ville lägga ned hela flygfältet och bygga bostäder där. Jag har ganska nyligen försökt klargöra här i kammaren att jag inte tycker att man skall sitta i en regering, om man tar ställning till förmån för enbart en ort i landet — man skall ta ställning till hela landets bästa. Jag har därför inte ett spår av anledning att skämmas för att jag som finansborgarråd i Stockholm intog den ståndpunkt jag hade som talesman för den borgerliga majoriteten. Jag skulle dessutom inte under några förhållanden ha haft anledning att skämmas. Jag anser att det medan man studerar en fråga ibland kan uppstå anledning att ändra åsikt. Att likt Karl XII stå och peka mot öster oberoende av vad som händer är möjligen herr Franzéns ståndpunkt, men icke min. Herr Zachrisson har en helt annan utgångspunkt för sin plädering. Han har lyckats att göra det i och för sig intressanta uttalandet att om vi stannar kvar på Bromma måste vi ha en tredje flygplats, och ingen vet var den skall ligga, men om vi lämnar Bromma, behöver vi inte en tredje flygplats. Var finns logiken? Sedan till resonemanget om kl. 22.00: Jag skulle vilja att herr Zachrisson tog fram en tidtabell för SAS och tittade efter hur många av flygplanen från Göteborg, Malmö och Luleå som landar efter kl. 22.00 på Arlanda, denna | plats som skall vara folkflygets tummelplats i framtiden. Hur många plan Nr 53 landar efter kl. 22.00, Bertil Zachrisson? Nej, det var bara ett blint uttalande Onsdagen den | rakt utiluften, en chansning från ordföranden i riksdagens trafikutskott, som 17 december 1980 diskuterar folkflygets framtid. I den replik herr Zachrisson kommer att | begära kommer han att tala om hur många sådana plan det är — annars skall Bromma och Arjag göra det i nästa anförande. skap som gör mig lätt bekymrad för frågans lösning, att ASEA och SJ har arbetat gemensamt. Det är i sak fel. Det är fyra studerande vid Handelshögskolan i Stockholm som hört sig för med ASEA i vissa frågor där ASEA enligt SJ icke har någon expertis. SJ har över huvud taget inte varit med. Och det är detta som ligger till grund för den socialdemokratiska reservationen, så herr Zachrisson bör kanske själv fundera på en omprövning. SJ har inte varit med, herr Zachrisson, utan det är ASEA och de fyra studerande det gäller. Och det är ju litet fatalt när ordföranden i trafikutskottet inte ens vet vem som tagit fram basuppgifterna, den absoluta förutsättningen för en flyttning till Arlanda, nämligen att man skulle ha så bra trafikunderlag. Nej, 1,7 miljoner kostar det enligt SJ. Det är de studerande som glömt en stor del av trafiken norr om Ulvsunda vid sin datorsimulering. Det är fatalt, tycker jag, för ordföranden i trafikutskottet. I kväll sammanträder styrelsen i Swedair, som hade tänkt att man skulle kunna klara en stor del av matarflyget med litet bättre förbindelser, nämligen SAAB Fairchild. Den styrelsen skall i kväll efter riksdagens beslut bestämma sig för om man skall ha tio sådana flygplan eller inte. De skulle kunna vara ett fantastiskt komplement för flyget runt om i landet till de orter där det inte går med Fokkern, och de skulle kunna mata till Fokkerplanen, som sedan skall ner på Bromma flygplats. Slutligen sade herr Zachrisson att jag på ett märkbart sätt hade kritiserat miljöoch hälsovårdsförvaltningen. Det har jag inte. Till skillnad från herr Zachrisson anser jag mig inte ha kompetens i sådana frågor. Nej, jag har en utredning, Granskning med avseende på bly och PAH, av rapporten Redovisning av luftföroreningssituationen vid Bromma flygplats. Den är gjord av den docent vid Stockholms universitet som heter Göran Löfroth. Och jag tar mig friheten att citera en av landets främsta naturvårdsexperter. Här är utredningen. Herr Zachrisson känner säkert inte till den heller. Allra sist: Jag har tydligen rest runt i landet och hotat kommunalmännen med repressalier. För det första visste jag inte att kommunalmännen var de som hade rösträtt i Sveriges riksdag. Jag trodde att det var kammarens ledamöter. Kommunalmännen kan ju inte vara särskilt avgörande. För det andra har jag inte hotat någon med någon enda repressalieåtgärd. Jag har även i det här fallet, herr Zachrisson, tagit mig orådet före att citera vad Linjeflygs ledning och luftfartsverkets ledning anser blir resultatet av en flyttning av inrikesflyget från Bromma till Arlanda. Och om det är så att trafikutskottets ordförande anser att Sveriges kommunikationsminister inte får vidarebefordra vad luftfartsverkets ledning meddelar för uppgifter, då äl undrar jag vad det är för slags censur vi har tänkt oss i det här landet. Ånyo, herr Zachrisson, förmodar jag att det var ett rent misstag.

Varför skall man flyga med planen efter klockan tio på kvällen? Då flyger man ju inte på Arlanda heller. — Nej, tacka för det! Det är ju bara SAS tre inrikeslinjer som går från Arlanda. Det övriga inrikesflyget utgår ju från Bromma.

Om inrikesflyget finns på Arlanda får man också möjligheter att samordna det med de utrikes förbindelser som är angelägna. Herr Adelsohn vet mycket väl att de inrikeslinjer som är aktuella för LIN är mycket intressantare för utrikesflyget än SAS inrikesflyglinjer, eftersom Göteborg och Malmö — som trafikeras av SAS — har andra utrikesförbindelser. Resande därifrån behöver alltså inte ta sig till Arlanda för att få goda förbindelser med utrikesflyget. Det finns alltså utomordentliga förutsättningar att på Arlanda utnyttja dygnets alla timmar för flygtrafik. Det gör man på alla andra stora normalflygplatser, men det kan man inte göra på Bromma. Sedan vill jag också peka på att man använder något slags dubbel bokföring häri debatten. Det ges intryck av att regeringen minsann nu står på en mycket säker grund när den argumenterar. Men så är det ju inte — ni vet inte ett dugg vad ni skall göra. Ni har svept in vissa mycket vaga löften om vad som skulle kunna ske 1984 och 1985. Eventuellt skall flyget då flytta ut från Bromma. Hela er argumentation om hur förskräckligt det är med en flyttning till Arlanda faller ju totalt samman, eftersom ni själva är beredda att säga att flyget kanske måste flytta 1984-1985. Det är väl samma problem med att flytta till Arlanda då som det är nu. Antagligen blir problemen då ännu mycket större, eftersom inrikesflyget förväntas öka under den här tiden. Nej, det enda riktigt bra beslutet att fatta nu är att flytta ut flyget till Arlanda så snabbt som möjligt. Det är för Sverige och för Stockholm ett utomordentligt viktigt beslut.

Herr talman! Ulf Adelsohns och Linjeflygs försök att på alla möjliga och omöjliga sätt argumentera för att flyget skall få dröja sig kvar på Bromma kommer utan tvivel att öka det redan nu mycket hårda motståndet mot trafiken med jetflygplan och andra bullrande flygplan på Bromma. Det kommer också med stor sannolikhet att leda till ökade restriktioner, t.ex. Nr 53 mot helgernas onödiga och mycket störande trafik. Restriktioner måste Onsdagen den också komma mot jetbullret tidiga morgnar och sena kvällar. Förutsättning — 17 december 1980 arna att bedriva ett effektivt svenskt inrikesflyg från Bromma måste alltså försämras radikalt. Det är naturligtvis möjligt att regeringen ytterligare en eller flera gånger går in och ändrar koncessionsnämndens för miljöskydd beslut i sådana här frågor. Det vore kanske inte oväntat i så fall. Sedan fortsätter Ulf Adelsohn att göra sig lustig, men jag tycker att han är litet oförsiktig. Eftertankens kranka blekhet borde kanske drabba honom något litet. Låt mig med anledning av vad Ulf Adelsohn sade om att Tommy Franzén ville bygga bostäder på Bromma påminna om vad Ulf Adelsohn sade den 24 augusti 1977 i ett förslag till uttalande i borgarrådsberedningen. Han sade då: I avvaktan på statsmakternas slutliga ställningstagande bör kommunen inleda planering för alternativ markanvändning. — Så var det med den saken. Ulf Adelsohns tvärvändningar förefaller mig vara att vända kappan efter vinden. Det kan kanske vara befogat med tanke på den positionsförändring han har uppnått. Men jag vill också påminna om att Ulf Adelsohn inte är den första minister inom en borgerlig regering i det här landet som tycker att regeringstaburetterna är så eftersträvansvärda att man dagtingar med sin övertygelse.

Herr talman! Det lät på herr Franzén som om Thorbjörn Fälldin skulle ha ställt ultimatum till mig: Avsvär dig vad du den 24 augusti 1977 sade i Brommafrågan, eller du får inte ingå i regeringen! Tror herr Franzén att någon sådan enfald förekommer, så får det väl stå för herr Franzéns räkning. Men jag är tacksam att en sådan man som Tommy Franzén aldrig får något inflytande i Stockholms kommun, för det vore ju rätt förfärande om kommunen skulle förhandlingsmässigt och över huvud taget aktivitetsmässigt ligga helt still — oberoende av vad staten gör skulle kommunen bara vänta. Självfallet inte! Ett av alternativen i Gullnäsutredningen var ju att man skulle förpuppa Bromma i avvaktan på att man fick tystare plan. Då var det självklart att vi sade: Vi måste planera vad vi skall göra med marken under den tiden. Bl. a. kunde man ha haft en stor idrottsanläggning på Bromma flygfält under en sådan förpuppningsperiod. Jag förmodar att det inte är obekant för herr Franzén att så var fallet och att han bara försökte bluffa här — jag vet inte. Det finns för resten kommunikationsministrar som mycket mer radikalt än jag ändrat uppfattningi Brommafrågan -— visserligen inte en moderat minister men en socialdemokratisk. Tänk när man första gången drev igenom det här! Det finns ju inget parti i landet som haft sådana förutsättningar att lägga ned Bromma som det socialdemokratiska partiet, som suttit i regeringen i alla tider. Inte gjorde man det inte, utan år efter år sköt man på saken fastän det 33 fattades riksdagsbeslut på riksdagsbeslut. Den förutvarande kommunikationsministern Bengt Norling har ändrat åsikt, av skäl som jag inte behöver anföra — det kan han göra bättre själv. Bertil Zachrisson kommer igen med påståendet att jag använt mig av förtäckta hot. Jag hotar inte någon, därför att jag redogör för vad Linjeflyg och luftfartsverket har för uppfattning! Och Bertil Zachrisson kan som förutvarande statsråd ändå inte tro att det är kommunikationsministern som beslutar om linjedragningar och matarflyg. Det görs av de bolag som har att fatta dessa beslut. Jag förstår inte vad herr Zachrisson menar. Skulle jag vara förhindrad att redovisa dessa saker för tidningar och allmänhet etc.? Dessutom förstår jag inte vad det är för förtäckta hot, om jag sagt det till alla närvarande pressmän. Rör det sig om förtäckta hot brukar man ju inte precis trumpeta ut dem. Jag förstår ärligt talat inte detta. Skall inte Sveriges kommunikationsminister kunna redogöra för Linjeflygs och luftfartsverkets bedömningar av vilka linjer som försvinner? Skall jag, med andra ord, inte låta riksdagen och allmänheten i Sverige få veta det, för då är det förtäckta hot? I så fall får ju inte Linjeflyg eller luftfartsverket heller tala om vilka linjer som försvinner, utan riksdagen skall votera och handla i blindo när det gäller konsekvenserna av riksdagens beslut. Det måste vara herr Zachrissons uppfattning, om det finns någon logik i vad han säger. Kritiserar man mig för att som statsråd använda olämpliga metoder, så tycker jag man skall svara i sak, Bertil Zachrisson, ärligt och rakt. Vad menar herr Zachrisson med ett sådant här angrepp? Så Arlanda! Jag blir helt fascinerad av den sakkunskap som herr Zachrisson har om flygets förutsättningar. Nu är det plötsligt så att det inte finns något som helst skäl att landa på Arlanda efter kl. 10, för där går ju bara tre linjer. Ja, det är de i särklass mest frekventerade, nämligen linjerna från Göteborg, Malmö och i någon mån Luleå. Flygplanen på dessa linjer landar där. Men det finns inget skäl för de planen att landa efter kl. 10, sägs det. Varför det då? Är det därför att de som bor på dessa platser inte vill till Stockholm för att ligga över en natt? Det har jag förstått på herr Zachrissons plädering. Om man däremot hade en flygplats för annat flyg samtidigt skulle göteborgarna kanske landa på Arlanda på kvällen för att sedan starta 22.30 och flyga vidare exempelvis till Jönköping hävdas det. Sällan — de åker tåg dit. Och de som skall resa norrut skulle komma fram exempelvis till Umeå 23.40. Ta en titt på flygtidtabellerna jorden runt, herr Zachrisson, och se hur det fungerar! Det finns en del sådana här linjer i Amerika, men knappast många. Alla de som skulle komma från Jönköping och Kalmar och Ronneby och Växjö och jag vet inte allt skulle anlända till Arlanda efter kl. 10 på kvällen, och sedan skulle det starta utrikeslinjer efter den tiden. Vet herr Zachrisson hur många utrikeslinjer som startar från Arlanda på kvällen ut i världen — alltså efter kl. 22? Ta en titt i tabellen igen, herr Zachrisson! I själva verket är det så att ordföranden i riksdagens trafikutskott fullständigt vilt chansar i den här talarstolen i inlägg efter inlägg utan att ha — Nr 53 ens den minsta bakgrund när det gäller hur en tidtabell ser ut för det svenska inrikesoch utrikesflyget. Sedan säger Bertil Zachrisson att vi i regeringen inte vet vad vi vill. Men i propositionen står det så klart och entydigt som det någonsin kan stå, att Linjeflyg skall — och det har man accepterat — sänka decibelstyrkan på sina flygplan år för år, så att den är nere på en viss nivå den 1 juli 1985. Klarar man inte det, har vi sagt, så accepterar vi av miljöskäl en flyttning till Arlanda med allt vad det innebär. Såvitt jag har förstått är man på Linjeflyg så intresserad av att stanna kvar på Bromma att man troligen kommer att byta flygplanstyp om riksdagen bifaller utskottets hemställan. Det blir inte, som Bertil Zachrisson tycks inbilla sig, en förlustbringande affär. Fokkerplanen kan nämligen säljas, och kommer att säljas. De har kvar ett högt marknadsvärde. Även om de inte kan vara kvar på Bromma flygplats, så kan de trafikera en mängd andra flygplatser. Det blir alltså fråga om investeringar i nya flygplan, lämpliga för det svenska folkflygets framtid. Enbart tysta plan blir kvar på Bromma flygfält. De som inte är det får flytta till Arlanda. Jag kan förstå att Bertil Zachrisson inte läser flygtidtabellerna, men nog trodde jag att han hade läst propositionen. Vad jag nu har ansett som väsentligt att bringa till kammarens kännedom står också klart och entydigt i propositionen.

Herr talman! Låt mig först säga att det har blivit en underlig debattordning idetta ärende, i och med att kommunikationsministern tar till orda innan alla reservanter har kommit till tals. Statsråden brukar ju antingen inleda debatten eller vänta på att utskottsrundan är avklarad. Jag betraktar debattordningen i detta ärende som en oartighet mot utskottet, något som vi inte är vana vid. Jag anmälde mig, herr talman, i går till kammarkansliet för ett anförande på 20 minuter. På talarlistan står jag emellertid upptagen för 15 minuter, varför jag ber om överseende om jag överskrider den tiden med någon minut. Det är inte första gången som vi här i riksdagen debatterar flygtrafiken på Bromma. Det har hänt åtskilliga gånger och mest under 1970-talet. Det har gjorts många utredningar och många beslut har fattats om utflyttning av de bullerstörande planen från Bromma. Det är inte obetydliga kostnader som lagts ned på detta. Särskilt vi i trafikutskottet men också riksdagsledamöter i allmänhet har erhållit ett otal skrivelser och tagit emot många uppvaktningar i flygplatsfrågan. Sammantaget är det ett omfattande arbete som nedlagts. De många diskussionerna vittnar om att Bromma varit en omstridd flygplats och att dess läge i den täta bebyggelsen inte har varit så lyckat. I den socialdemokratiska motionen 1980/81:113 görs en summarisk återblick på de 35 viktigare händelserna och besluten, som fattats angående Bromma. Mot den bakgrunden är det inte konstigt att vi nu tycker det borde vara slutdiskuterat och att tiden är mogen för ett definitivt beslut. För flygföretagen, de anställda, luftfartsmyndigheterna, kommuner och de boende inom området måste det, oavsett hur besluten blir, kännas som en lättnad om politikerna äntligen kunde samla sig till ett besked om hur det skall bli. Vi ville från socialdemokratiskt håll redan i våras ha ett beslut. Men efter kommunikationsministerns ivriga försäkringar om att ett uppskjutande till hösten av behandlingen av Brommamotionerna inte skulle innebära någon försening i frågan om en eventuell utflyttning av F 28 till Arlanda — det skulle kunna ske den 1 oktober 1982 — så bestämde den borgerliga riksdagsmajoriteten den 29 maj i år att bordlägga motionerna. Under tiden har regeringen avgjort koncessionsärendet och efter en ingående intern diskussion samt, som det förefaller, mycken vånda inom den borgerliga trepartiregeringen lyckats åstadkomma en proposition. Propositionen, som bär kompromissens alla tydliga tecken, gör väl egentligen ingen människa eller myndighet särskilt glad. Tvärtom är det en mycket dålig produkt. Jag kan förstå att kommunikationsministern haft det besvärligt och känt behov av att uppförstora fördelarna med Bromma, att överdriva nackdelarna med Arlanda för att göra anrättningen så tilltalande som möjligt och kunna fånga in de tveksamma i leden igen. I klartext betyder propositionen egentligen ingen lösning av frågan. Det innebär bara att vi inte nu skall ta ställning. Vi skall uppskjuta beslutet ytterligare ett år, och för åtskilliga år framåt förlänga vistelsen på Bromma av de miljöstörande planen. I sitt anförande berörde trafikutskottets ordförande Bertil Zachrisson de sanitära olägenheterna för de boende vid Bromma flygplats, olägenheter som har ökat i omfattning. Avgaserna från flyget har även förvärrats, och till detta kommer de säkerhetsrisker som är förknippade med en allt intensivare verksamhet på Bromma. De här frågorna har nu hunnit diskuteras en god stund. Jag skall i mitt anförande ta upp de problem som är förenade med frågan om att ersätta Fokker F 28 med ett tystare plan samt något närmare granska de kostnadsjämförelser som gjorts i propositionen och i utskottsmajoritetens skrivning. De mera tystgående flygplanen, som man talat om i så många år, tycks vara lika avlägsna som tidigare, och om de skulle bli produktionsklara vid den tidpunkt man hoppas på så är det väl ingen som på allvar tror att LIN skulle ha ekonomiska möjligheter att på en gång byta ut hela sin Fokkerflotta. Ett års frist betyder bara onödiga investeringar på Bromma, då F 28 enligt alla sunda bedömningar måste flyttas ut innan det kan ersättas av nyare plan. Att ge LIN en övergångstid på ca tio år vore i så fall ett mera realistiskt bud. Det är kanske detta kommunikationsministern har i bakfickan som en glad överraskning åt sina borgerliga vänner i Stockholmsregionen. Om man ser till det som har sagts och till det som har skrivits, tycks ju alla vara överens om att Fokkern skall flyttas ut till Arlanda. Även regeringen säger att trafiken på Bromma med denna flygplanstyp snarast måste Nr 53 upphöra. Ja, det snaraste som det tekniskt och praktiskt går att genomföra är till hösten 1982, men då måste ett beslut i enlighet med den socialdemokratiska reservationen fattas nu. Det är rent orimliga krav som regeringen ställer på flygföretaget, då man begär att det inom ett år skall bestämma sig för att inköpa ett plan vars prestanda och övriga egenskaper man knappast vet något om.m. m. Nu vet jag inte heller vilket plan som denna gång kan vara aktuellt — och vad värre är, inte ens regeringen eller LIN självt tycks veta det. Dash 7 var i ropet för några år sedan, men det ansågs olämpligt för LIN:s behov. Det planet fanns åtminstone i verkligheten. Sedan har man talat om en mindre version av Airbus, men det tror jag stannade vid fromma förhoppningar. Det engelska planet BAe 146, som Rolf Clarkson verkar så förtjust i, uppgavs också vara synnerligen lämpligt. Men detta fyrmotoriga plan skulle framför allt bli mera bränsleslukande än F 28, så det var inte så intressant att tänka på. Än Boeing 737 och 300 då? Det verkade ett tag som om LIN funderade på det, men om jag uppfattade saken rätt vid utskottets hearing med flygföretaget så var det rätt osäkert nu. Det planet är inte heller i produktion, och leverans kan möjligen påbörjas i slutet av 1984 eller 1985. Man sade från flygföretaget att man visste för litet om det. Sedan har nämnts DC 9 Super 35, men den produktionen ligger långt fram i tiden, och i fråga om F 29 finns heller inget beslut om tillverkning. SAAB:s blivande Fairchild SF-340, som kommunikationsministern nämnde, är ett mindre plan, som möjligen kan bli ett komplement till F 28. Faktum är, ärade kammarledamöter, att det i dag inte finns något aktuellt plan som man vet kommer och som kan passa för LIN och ersätta F 28. Det är riktigt att det finns projekt på ritbordet, och vissa teoretiska data har nämnts, men de planen kommer inte i produktion ännu på flera år och har inte prövats i verkligheten. Är det någon som på allvar tror att man till nästa höst skulle vara beredd att träffa avtal om en flygplanstyp som då förhoppningsvis befinner sig på ritbordet? Naturligtvis inte. Men det bevisar bristen på realism i regeringsförslaget. Det är att slå blå dunster i ögonen på folk. Men den borgerliga majoriteten i utskottet understryker att det är ett oeftergivligt villkor att LIN kan lämna bindande garantier för byte av sin flygplansflotta om ett år. Annars bör arbetena för att anpassa Arlanda för LIN:s trafik påbörjas omedelbart. Det är nog bäst att påbörja arbetena redan nu, för dessa villkor kan inte LIN uppfylla. Sedan kan man inte heller begära att LIN, utom möjligen med kraftiga statliga stöd, på så kort tid skall byta ut sin nuvarande flotta. Låt oss säga att det, optimistiskt tänkt, kan börja produceras ett mera tystgående plan 1985 eller 1986. Troligen dröjer det ytterligare några år innan en serieproduktion kan starta. Den 30 juni 1985 går ju fristen ut för LIN. LIN har uppgivit att man kan tänkas byta ut två eller högst tre plan per år, och då kan var och en räkna ut att bullret på Bromma stannar kvar under hela 1980-talet. En annan och inte oväsentlig sak är att det är synnerligen ekonomiskt för 37 flygföretaget att kunna utnyttja sin relativt nya F 28-flotta ännu under många år. Det har ju visat sig vara ett lagom stort och ändamålsenligt plan för dess behov, som också möjliggjort den framgångsrika lågprissatsningen. Jag förutsätter naturligtvis att de bullerdämpande åtgärderna vidtas under alla förhållanden och att det då blir en miljöförbättring även på de övriga flygplatserna i landet. Då det gäller investeringskostnaderna för de olika alternativen är det klart att man kan räkna på olika sätt; det beror på vilka tidsaspekter man lägger in. Luftfartsverket har också sagt att det inte går att göra någon meningsfull jämförelse mellan de olika investeringsalternativen. Detta sammanhänger med att de aktuella åtgärderna på såväl Arlanda som Bromma flygplatser ingår som olika långtgående deletapper i olika slutlösningar och med delvis olika syften. Den långsiktiga lösningen i Brommaalternativet är en utbyggd flygplats — den nuvarande är både gammal och nedsliten — och i Arlandaalternativet är slutlösningen ett nytt inrikesterminalområde. Man kan lätt vilseledas av uppgifterna i propositionen, och det är också kanske avsikten. De blygsamma investeringar på Bromma som nämnts blir tillräckliga endast under den förutsättningen att beslut om utflyttning av F 28 fattas nästa år. Om linjetrafiken blir kvar på Bromma måste hela investeringsprogrammet på flera hundra miljoner successivt genomföras för att man skall kunna klara en välbehövlig och nödvändig upprustning. Det har också Rolf Clarkson erkänt i sitt anförande. Kommunikationsministern och utskottsmajoriteten ondgör sig över de investeringar som måste göras på Arlanda och som bedöms kortsiktiga. Det har även Rolf Clarkson varit inne på. Det gäller investeringar om 71 milj.kr. noga räknat. Det är att märka att en stor del av investeringskostnaden gäller parkeringsplatser, vilka förräntar sig på endast tre år. Nu råder det också delade meningar mellan SAS/LIN och luftfartsverket om användningstiden vad avser det provisoriska inrikesområdet. Verket anser att det kan användas längre än vad flygföretagen bedömer. Det är dock önskvärt att den provisoriska lösningen blir så kortvarig som möjligt, och därför begär vi att luftfartsverket får redovisa förslag till program för det permanenta inrikesområdet. Beträffande den permanenta inrikesterminalen på Arlanda så kan nämnas att inom luftfartsverket diskuteras nu andra och billigare lösningar. Tredje banan, slutligen, tycker jag inte att man över huvud taget skall blanda in i de nu aktuella kostnadsjämförelserna. Den ligger långt fram i tiden och blir det, som man nu tror, en dämpad utveckling av flygtrafiken på grund av det allmänna ekonomiska läget så klarar man sig länge än utan en tredje bana. De kostnader som upptagits är också missvisande, då en tredje bana skall betjäna inte bara LIN:s trafik utan all trafik på Arlanda. Investeringarna på Bromma uppges vara av såväl säkerhets-, kapacitetssom standardkaraktär, medan investeringarna på Arlanda uteslutande är av kapacitetskaraktär. Detta är en sanning med modifikation, då en utflyttning av F 28 till Arlanda innebär en avsevärd ökning av säkerheten och standarden för vårt inrikesflyg. Det framhålls i utskottsbetänkandet att LIN måste göra stora investeringar Nr 53 på Arlanda vid en utflyttning. Däremot omnämns inte att stora utgifter Onsdagen den erfordras på Bromma om trafiken där blir kvar. Den stora vinsten för LIN vid 17 december 1980 flyttning till Arlanda blir ju att man då slipper de mycket stora investeringarna i nya flygplan. Vinsterna av en samlokalisering och närheten med transfer till övrigt inrikesflyg, utrikesflyg och charter är heller inte oväsentliga i sammanhanget. Därtill kommer de ökade möjligheter till ett affärsmässigt utnyttjande som Arlanda erbjuder med en flygplats utan tidsbegränsningar — även om kommunikationsministern försökte förringa betydelsen av detta förhållande. Även om jetflyget flyttas bort från Bromma så har den flygplatsen också fortsättningsvis en stor uppgift att fylla för allt övrigt flyg. Det är nödvändigt med två flygplatser i Stockholmsregionen. Vi har Arlanda och vi har Bromma. Socialdemokraterna i utskottet är eniga med den borgerliga majoriteten om att Bromma skall bibehållas som flygplats. Bromma behövs för övrigt inrikesflyg och för allmänflyget. Det är också andemeningen i vår januarimotion, fastän det kanske blev klarare formulerat i novembermotionen, herr Clarkson. Om jettrafiken däremot tillåts stanna kvar på Bromma så kommer redan om några år delar av allmänflyget att av utrymmesskäl tvingas flytta ut därifrån. Vart vet ingen i dag. Dessa kostnader har inte omnämnts i något sammanhang. Sedan är det också ganska kortsiktigt att investera hundratals miljoner på Bromma då man från Stockholms kommuns sida vid flera tillfällen sagt att man inte avser att förlänga upplåtelseavtalet. I propositionen och majoritetens skrivning i utskottet försöker man hota med att ett stort antal regioner skulle mista sina flygplatser. Det finns naturligtvis inget fog för detta, allra minst om de socialdemokratiska reservationerna om snabbare bussförbindelser och tågförbindelser vinner bifall. En stor del av inrikesflyget går ju i dag till Arlanda, och det tycks fungera bra. Utvecklingen har varit glädjande. Nu tror jag att man avsiktligt förstorar upp betydelsen av tidsskillnaden i marktransporter till Bromma resp. Arlanda. Till detta kommer de goda utvecklingsmöjligheter Arlanda har gentemot Bromma. Icke förty har hotet om nedläggning av vissa flygplatser oroat bl.a. en del landshövdingar ute i landet. Även i denna debatt har man försökt skrämma med detta — inte minst statsrådet har gjort det. Vi anser det därför nödvändigt att understryka att dessa flygplatser tryggas även i fortsättningen och att en utflyttning av jettrafiken inte får tas som intäkt för att lägga ned verksamheten på någon flygplats. Det interregionala kontaktnät som omnämns i propositionen äventyras på intet sätt vid en utflyttning av LIN:s verksamhet till Arlanda. Statsrådet säger t.o.m. att det skulle skapa stora svårigheter i det nödvändiga kontaktarbetet med Stockholm. Man glömmer så lätt att stora delar av inrikestrafiken i dag går på Arlanda. Landets andra och tredje storstadsområden, Göteborg och Malmö, samt övre Norrland har ju nu sin flygförbindelse med Arlanda. Människor i stora delar av den allmänna förvaltningen och näringslivet reser alltså dagligen på detta sätt. Det tycks gå bra utan några hörbara protester. Skulle det vara så stora problem som här omnämnts borde ju även SAS inrikestrafik flyttas tillbaka till Bromma. Det är väl tvärtom så att det är tveksamt om flyget på Bromma, om det blir kvar, kan fortsätta att utvecklas. Det har herr Zachrisson varit inne på. Även med mycket stora investeringar så kvarstår de begränsningar i trafiken som nu finns av säkerhets-, miljöoch utrymmesskäl. Skall vi ha ett folkflyg — det tror jag alla vill — så är Arlanda den för framtiden bästa lösningen. Där kan trafikunderlaget förväntas öka. I vår reservation nr 5 föreslår vi att en särskild utredning tillsätts om hur inrikesflyget skall utvecklas. Även utskottsmajoriteten tycker det är angeläget att också inrikesflygets roll i trafikpolitiken blir föremål för en ingående prövning ur olika aspekter. Man vill dock inte nu vara med om någon särskild utredning utan vill avvakta det pågående utredningsarbetet. Vi anser det viktigt att inrikesflyget ges en sådan struktur att flygets möjligheter bättre tillvaratas i det samlade trafikarbetet. Vi vill att människor i olika delar av landet skall kunna utnyttja lågprisflyget. Utgångspunkten för en sådan utredning bör vara att trafiken på de skilda inrikesflygplatserna även i fortsättningen tryggas. Jag föreställer mig, Rolf Clarkson, att lufttransportutredningens arbete blir en bra grund för den fortsatta kompletterande och översiktliga översyn som vi föreslår skall komma till stånd. Låt mig till sist få sammanfatta vad jag sagt. Frågan i dag gäller om vi skall besluta att flytta ut den miljöstörande jettrafiken från Bromma till Arlanda så snart som möjligt eller om vi, som utskottsmajoriteten vill, skall vänta och se. Regeringen vill ha kvar jettrafiken ända till 1985, då man hoppas att tystare plan skall finnas i marknaden. Jag hävdar att det är omöjligt för LIN att senast den 30 juni 1985 ha bytt ut alla sina 13 Fokkerplan, än mindre att redan om ett år visa upp bindande avtal om inköp av nya plan, plan som man då inte ens vet hur de fungerar i verkligheten. Arlanda har de för framtiden bästa utvecklingsmöjligheterna för all inrikestrafik med jetplan. Kostnadsmässigt blir Arlanda inte dyrare än Bromma, och för LIN innebär det en stor besparing, då man slipper en jätteinvestering i miljardklassen för en ny flygplansflotta. Projektering av det nya permanenta inrikesterminalområdet på Arlanda bör nu påbörjas för att ge goda arbetsmöjligheter för personal och passagerare. Även utskottsmajoriteten vill att planarbetet på Arlanda skall fortsätta men avstyrker ändå vår reservation 4. Jag yrkar, herr talman, bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer Nr 53

Herr talman! Jag har varit kollega med Nils Hjorth i trafikutskottet sedan vi kom in i riksdagen och i luftfartsverkets styrelse i flera år. Jag känner honom som en hedersman. Därför är jag mycket förvånad över att han från kammarens talarstol kan hävda att det inte i sinnevärlden finns något plan som svarar mot de nya stränga bullerkrav som regeringen fastlagt. Hans partivän Bertil Zachrisson medgav i sin senaste replik att planet finns men beklagade sig över att beslutet, om det skulle användas i Sverige, ålåg Linjeflyg och inte statsmakterna. Det plan som jag har talat om, som Tommy Franzén sade finns på ritbordet och som nu också Nils Hjorth sade finns på ritbordet kan — det har Bertil Zachrisson, då han inte kan förneka sina egna ögons vittnesbörd, medgivit — planenligt finnas i luften för certifiering redan om några månader och i trafik i luften redan nästa år. Jag har aldrig, Nils Hjorth, påstått att Linjeflyg, om bolaget bestämmer sig för att köpa BA 146 — och det tyder allting på att man gör om man på det villkoret får behålla Bromma —, kan köpa alla planen på en gång. Men Linjeflyg har inför utskottet förklarat att man kan göra ett första köp och sedan successivt byta ut hela sin maskinpark mot sådana maskiner. Det är en riktig investering i dagens läge. Man investerar då i en modern teknologi. Redan F 28 är 1960-talets teknologi. BA 146 är 1980-talets teknologi, och det är den vi satsar på. Vi kastar inte pengarna i sjön — vi får någonting för dem. Stöder vi socialdemokraternas reservationer i dag kastar vi kanske inte pengarna i sjön men vi bränner upp dem i luften. Nils Hjorth sade att Bromma är en gammal och nedsliten flygplats. Han talade om flygplatsen som om den var en gammal kostym, som är lappad och trasig och måste kastas bort. Men alla här vet ju att en flygplats är mark och byggnader. Det går alltså lätt att lägga nya plattor, nya landningsbanor och bygga nya hus och få någonting för det. Om Bromma får en upprustning och trafikeras med BA 146 blir det inte bara en av världens tystaste flygplatser — vilket kommer Stockholmsbefolkningen i Bromma till godo — utan också en av de i säkerhetshänseende absolut otadligaste. Nils Hjorth vill ha en utredning. Han underkänner därmed det arbete som den nu arbetande utredningen ännu inte lagt på bordet. Han kan läsa en del av de uppfattningar som lufttrafikutredningens ordförande har genom att studera den artikel som i går var införd i Dagens Nyheter. Där finns besked på väsentliga punkter. Vi har några månader, kanske ett år, på oss att besluta oss för vilken väg vi skall välja i denna viktiga fråga.

Herr talman! Med anledning av att herr Hjorth sade att jag var oartig mot utskottet har jag frågat de övriga två ledamöterna av utskottet som anmält sig till debatten — herrar Jonasson och Sellgren — och de känner sig inte 41 åsidosatta. Själv ansåg jag att det vore litet tunt att bara ta tio minuter i anspråk efter det att herrarna Zachrisson och Hjorth talat sammanlagt 40 minuter. Jag tycker man skall försöka fatta sig kort; därför anmälde jag mig före herr Hjorth — herr Hjorth tillhör ju samma parti som herr Zachrisson. Men de övriga ledamöterna av utskottet känner sig som sagt inte åsidosatta, så jag hoppas att det bara är herr Hjorth som känner sig oartigt behandlad. Herr Hjorth talade om kostnaderna. Jag tror att man skall vara på det klara med att både ett Arlandaalternativ och ett Brommaalternativ på sikt kommer att bli kostsamt. Det tror jag inte vi kommer ifrån. Vi kommer inte heller ifrån den klara och entydiga logiken, att har vi inrikesflyget kvar på Bromma, så disponerar vi en bana och en terminal som vi annars inte har. Vanlig enkel matematik säger, att har man en bana och en terminal så har man dem trots allt. Det har man inte om man skall bygga nytt. Sedan kan vi tvista om när det behöver byggas nytt och hur mycket som behöver byggas nytt. Men vi kommer inte ifrån att vi frånsäger oss denna befintliga resurs, om vi lägger ned Bromma. Bromma skulle fullt upprustat, med alla Pilotföreningens och luftfartsverkets önskemål uppfyllda, kosta 675 miljoner och Arlanda 960. Skillnaden är 300 miljoner, men då har man inte räknat in den s.k. järnvägen — den absoluta förutsättningen för en flyttning till Arlanda — för 1,7 miljarder, om vilken det nu är väldigt tyst från socialdemokratiskt håll. Inte heller har man brytt sig om att räkna med Linjeflygs kostnader — vare sig investeringseller driftkostnader. En hangar måste byggas. Man har inte räknat med driftförlusterna. Däremot uppehåller man sig vid Linjeflygs investeringar i nya flygplan. Men det är ju en räntabel investering. Särskilt om man säljer Fokkern gör man en investering som skall ge driftinkomster. En ny hangar är däremot ingen räntabel investering — hangar finns ju på Bromma, och det är alltså en onödig investering. Jag skulle gärna vilja höra herr Hjorth göra några sakkunniga kommentarer till dessa olika typer av investeringar och driftkostnader. Ta upp exakt de här bitarna: Hangar och driftkostnader för Linjeflyg på Bromma i relation till driftkostnaderna för nyinvestering i flygplan om man säljer de gamla. Det skall bli mycket intressant. Det ser jag fram emot! Socialdemokraterna har tydligen i den sista av dessa stunder kommit underfund med — trots att de inte insåg det när de skrev motionen — att det finns en utredning av det framtida inrikesflyget i Sverige. Den skall ha slutsammanträde om några dagar, tror jag. Precis i den vevan — det visar hur väl den socialdemokratiska reservationen ligger i tiden — föreslår ni en helt ny utredning om exakt samma sak. Ni måste då någonstans i bakhuvudet ha en känsla av att ni rycker undan grunden för det svenska folkflyget genom en eventuell seger i den kommande voteringen. Det är därför det behövs en helt ny utredning. Annars skulle ni lita till den utredning som finns och som arbetar efter premissen att vi inte skall företa några radikala ändringar. Även om ni inte vill säga det öppet vet ni tydligen — och det är ju tillräckligt ärligt — att om ni vinner voteringen i dag så rycks grunden undan, så att Nr 53 | utredningsarbete som gjorts är värdelöst och man måste tillsätta en helt ny utredning av inrikesflygets framtid. Pinsamt bara, att jag skulle tala om att det är så ni tänkt! Men det är ju bra att någon gör det. När det gäller planen och det framtida folkflyget skulle jag till styrelsen för Swedair vilja ge ett råd från kammarens talarstol. Om man i kväll inte bestämmer sig för att skaffa en option på tio plan av typen Saab-Fairchild blir leveransen förskjuten. Trots det skulle jag vilja avråda Swedairs styrelse från att beställa de planen, med hänsyn till den yttersta osäkerhet som råder för svenskt folkflyg om socialdemokraterna vinner och vi sedan skall avvakta vad som händer med flyget. Jag förstår inte varför herr Hjorth är så förfärligt oroad över om de flygplanstyper som Linjeflyg skall ha finns eller inte. Först och främst finns de, även om herr Hjorth inte tror det. Men om de inte gör det får Linjeflyg — det står klart och utsagt i propositionen — flytta till Arlanda. Slutligen vill jag ta upp en sak som visar på en annan, mycket allvarlig brist i den socialdemokratiska reservationen, inte minst i tidsfrågan. Regeringen har begärt 20 milj.kr. i anslag omedelbart för att kunna göra de upprustningar som behövs på Bromma. Socialdemokraterna har inte föreslagit ett öre. Och ändå har Linjeflyg, SAS och luftfartsverket i en skrivelse till regeringen anmält att man behöver göra investeringar för 70 miljoner på det nuvarande inrikesområdet på Arlanda för att LIN:s trafik där skall kunna samlokaliseras med SAS på hösten 1982, vilket ni begär, herr Hjorth. Det behövs 70 milj.kr. Därför vill jag vördsamt hemställa till herr Hjorth att ni i ett tilläggsyrkande, för den händelse ni skulle vinna, anslår de 70 miljonerna, så att arbetet omedelbart kan igångsättas. I annat fall måste regeringen återkomma, och då får vi ett halvårs fördröjning, och flyget kommer inte att kunna flytta ut förrän tidigast den 1 juli 1983, herr Hjorth. Ni bör ju åtminstone, när ni ändå vill ta på er det här ansvaret och eventuellt kan få med er en majoritet, veta om sådana fundamentala saker. Jag begär alltså ett tilläggsyrkande från socialdemokratiskt håll om att riksdagen anslår 70 milj.kr. så att vi kan börja med arbetet. Annars — det vill jag redan nu säga — finns det inte en chans att det kan ske förrän den 1 juli 1983. Samtidigt tycker jag — och jag ber herr Hjorth om stöd för det — att Stockholms läns landsting, som så kraftfullt påyrkar en flyttning, betalar ej bara sin del av tidigare kostnader för Arlanda, vilket det inte har gjort, utan också bidrar till den investering som nu kan bli av nöden.

Herr talman! Efter denna oerhörda salva från statsrådet får jag väl ändå försöka samla mig till en replik. Först vill jag bara säga till Rolf Clarkson att jag är glad när han säger att man inte på en gång kan byta ut Fokkerflottan, utan att det skall ske successivt. Det är ju det vi hävdar också. Men det tar många år, herr Clarkson. Det finns ingen möjlighet att genomföra utbytet till den 1 juli 1985, och det har jag i all blygsamhet försökt framhålla. BAE-146 finns inte i någon serieproduktion än. Vad som är ännu viktigare 4 är att Jan Carlzon inför trafikutskottet i våras sade att det planet inte är rationellt i dag, eftersom det har lägre marschfart än Fokker. En optimistisk tidplan för BAE-146 visar att om LIN bestämmer sig för det, skulle det först 1989 kunna tänkas ersätta F 28, som alltså blir kvar under hela 1980 talet. Den 25 november sade den nye VD i LIN, Olle Hedberg, inför utskottet att ett nytt plan möjligen skulle kunna levereras 1986. BAE-146 var dock enligt hans mening redan omodernt innan ens tillverkningsbeslut fattats. I många år har det diskuterats att nya, tystare plan skulle komma. BRU-utredningen gjorde på sin tid en studie hos olika flygplanstillverkare, och det skulle komma tillverkningsbeslut, sade man, 1977/78. Det har som bekant dröjt. Det finns nog anledning att vara litet försiktig och inte så tvärsäkert förutspå att nya, tystare plan, som hittills endast finns teoretiskt och på ritbordet, skulle kunna ersätta F 28. Statsrådet kom in på en del kostnadsuppgifter.

Luftfartsverket redovisade den 23 maj 1980 att på Arlanda skulle det kosta 85 milj.kr. och på Bromma 340 milj.kr. Sedan har man funnit att det krävs 71 milj.kr. på Arlanda.

Herr talman! Vad de tveksamma och tvivlande i Brommafrågan har anfört mot majoritetens uppfattning har varit att man alltför många gånger har ”lurat” dem med nya flygplanstyper. Jag har vid ett samtal med Margareta Andrén sagt att det är riktigt. Man har varit för optimistisk i fråga om den tekniska utvecklingen. Men nu står jag här i kammaren och säger att jag med egna ögon tillsammans med Bertil Zachrisson och kanslichefen Sven-Olof Runesten har sett detta plan, inte på ritbordet utan framför mig under montering. Jag vet inte vad Nils Hjorth begär i fråga om serieproduktion, men jag såg åtminstone fyra fem plan uppställda i hallen, mycket långt gångna. Jag var oförberedd på denna skepsis från reservanterna; annars skulle jag ha kunnat visa bilder av planet i serieproduktion. Linjeflyg kommer alltså att kunna börja köpa in dessa plan, och redan det är väl en mycket positiv sida av saken. Jag skall inte lära Linjeflyg hur man skall lösa sina trafikproblem på Bromma, men det kan väl tänkas att medan strömmen av nya plan från England kommer in får Fokkrarna tillfälligtvis flytta till Arlanda för att miljökraven på Bromma skall kunna tillgodoses. Det finns alltså en lösning. Varför hoppa av, Nils Hjorth, i sista minuten? Jag skulle vilja att Nils Hjorth dessutom svarade på den fråga jag nu ställer: Är Nils Hjorth och jag överens om att det, enligt vad all luftfartsexpertis har fastslagit, finns ett oavvisligt behov av två flygplatser i Stockholmsregionen i framtiden? Jag ber om svar på den frågan, eftersom Bertil Zachrisson inte svarade på någon av de frågor jag ställde till honom.

Herr talman! Herr Hjorth gick fullkomligt förbi resonemangen kring Linjeflygs investeringsresp. driftkostnader. Det kan ju ha berott på tidsbrist, så herr Hjorth återkommer säkert i nästa replik. Detta visar emellertid ånyo den fullständiga, en del säger ohederligheten men jag kallar det okunnigheten från socialdemokratisk sida. Herr Hjorth sitter som ledamot i luftfartsverkets styrelse och har där fått kostnadskonsekvenserna i det här avseendet föredragna för sig. Ändå står han här i kammaren i Sveriges riksdag och verkar som om han inte hade hört talas om dem. Det är alldeles rätt när herr Hjorth säger att det gavs en delredovisning av kostnaderna den 23 maj i år. Men vad beror det på att en socialdemokratisk talesman inte säger ett ord om den slutrapport som herr Hjorth fick sig föredragen i augusti och som innehåller luftfartsverkets, Linjeflygs och SAS bedömningar av kostnaderna på Arlanda resp. Bromma fram till år 2000? Vad beror det på att herr Hjorth hänvisar till en delrapport i maj i stället för att tala om slutrapporten i augusti, när båda blivit föredragna? Har man en sjuk sak att försvara, är man okunnig eller talar man helt enkelt inte rakt språk? Jag hoppas att det är fråga om okunnighet. Slutligen begär jag från socialdemokratiskt håll ett yrkande på ytterligare 70 milj.kr. Jag säger nu och jag har sagt det förut att får vi inte 70 milj.kr., så att jag i morgon kan ge ett uppdrag till luftfartsverket att omedelbart sätta i gång med den provisoriska terminalen på Arlanda, så kommer ingenting att bli klart förrän riksdagen anslår medel i vår, och då blir det en fördröjning till den 1 juli 1983. Det måste nämligen finnas någon sorts samband mellan det yrkande ni ställer i sak och de medel ni anslår. Det krävs 70 milj.kr. för detta, och vi måste sätta i gång omedelbart med byggnadsåtgärderna för att bli klara med dem i tid. Fram alltså med de 70 miljonerna!

Herr talman! Jag hinner inte svara på alla frågor, när jag har två frågande. Till Rolf Clarkson vill jag säga att det finns behov av två flygplatser i Stockholmsregionen. Även med det socialdemokratiska förslaget kommer det i fortsättningen att finnas två flygplatser. Vi har Arlanda och, när jettrafiken har flyttats ut, Bromma för övrig trafik. Jag hoppas att den saken nu är klar. Jag hann faktiskt inte ta upp de problem som statsrådet Adelsohn nämnde. Statsrådet sade att rapporten den 23 maj var en delrapport. Det var en fantastiskt intressant uppgift. I styrelsen för luftfartsverket har vi nämligen inte efter den 23 maj tagit ställning till några investeringskostnader. Det gjordes i framställningen till regeringen för att ge underlag till en bedömning av behovet, antingen på Arlanda eller på Bromma. Men de siffror som då presenterades var ogynnsamma för Bromma. Därför kunde inte statsrådet nöja sig med dessa, utan han krävde in uppgifter på kostnaderna fram till år 2000. Uppgifterna från den 23 maj gällde ju bara till 1985-1986. Det var inte tillräckligt. Dessutom var siffrorna för positiva för Arlanda. Därför kunde man naturligtvis inte ta med dessa i propositionen. Tjänstemännen på luftfartsverket måste därför plocka fram siffror från tidigare utredningar. Det har man bl.a. gjort när det gäller den permanenta inrikesterminalen på Arlanda. PERMIS-projektet pågår dock fortfarande, varför man ännu inte har bestämt placeringen av terminalen. Ännu mindre har man kunnat beräkna vilka kostnader terminalen skulle kräva. Jag har när det gäller den tredje banan tidigare sagt att vi inte vet när den blir aktuell. Vi får se tiden an. Statsrådet är egentligen fantastisk. Först försöker han gång på gång nedvärdera trafikutskottets ordförande, och nu skall jag, som ledamot av luftfartsverkets styrelse, utstå samma behandling. Vi anklagas för att vara okunniga och för att inte ha satt oss in i frågorna. Det är ohederligt och under statsrådets värdighet att föra debatten på en sådan nivå. Vi har alla efter bästa förmåga försökt att sätta oss in i dessa problem. Det vi säger har vi underbyggt, och vi tror på våra förslag — sen må statsrådet anse vad han vill i denna fråga. När det gäller pengarna för våra yrkanden har vi begärt att regeringen skall lägga fram förslag. Det är snart dags för en budgetproposition, herr statsråd. Då gäller det att skaka fram de pengar som oundgängligen behövs efter det att riksdagen har fattat beslut. Det är faktiskt en regerings uppgift.

Herr talman! Jag har i mina dar fört många debatter i många viktiga frågor, men jag tror inte att jag har fört en debatt i en så här viktig fråga där jag har kunnat läsa en reservation som ärligt talat inrymmer så många sakfel och glidningar. Och herr Hjorth har ännu inte med ett ord velat kommentera det faktum att vi saknar 70 milj.kr. för att omedelbart kunna sätta i gång arbetet. Bara den bristen talar sitt tydliga språk. Till herr Zachrisson vill jag säga att jag har tittat i tidtabellen. Det är en avgång från Arlanda flygplats efter kl. 22.00 — avgången 22.20 till Helsingfors. Jag tycker att man skall känna till detta, innan man talar om vilka fantastiska förbättringar det blir när man kan nå alla utrikeslinjerna. Det kommer ett antal — jag tror att det är fem — plan från Luleå efter kl. 22.00. Det är de enda ankommande planen, och Luleå är alltså den mest avlägsna orten. Sådana baskunskaper är väsentliga. Jag tycker också att man inte skall jämföra kortsiktiga kostnader på Arlanda med långsiktiga på Bromma. Det var vad som gjordes i rapporten från den 23 maj. För att riksdagen skulle få veta vad det är som gäller för dessa flygplatser fram till år 2000, krävde jag en jämförelse mellan båda flygplatserna i samma tidsperspektiv — inte olika för de båda. Det var denna rapport som lades fram i augusti. Om man jämför flygplatserna i samma tidsperspektiv, jämför man äpplen med äpplen, inte äpplen med päron. Herr Hjorth får gärna säga att det är ohederligt av mig att föra en sådan här debatt. Jag tycker att det vore ganska rakt av herr Hjorth att acceptera skillnaden i Nr 53 jämförelserna. Herr Hjorth borde något diskutera Linjeflygs investeringskostnader i den del de är räntabla och Linjeflygs driftkostnader. Riksdagen håller ju detta bolags framtid i sina händer. Därför borde en framträdande företrädare för reservanterna ändå ta upp en diskussion med ansvarigt statsråd om konsekvenserna i stället för att fullständigt vägra att göra detta. Jag står för varje uppgift jag har lämnat i sak. Ni är hjärtligt välkomna att kritisera dem. Jag har kritiserat era uppgifter i sak, och jag tycker verkligen, när jag läser reservationen, att det är tråkigt att denna debatt förs med utgångspunkt från så många felaktiga förutsättningar. Framför allt är det — jag upprepar det, herr talman — helt nödvändigt att man får ett yrkande från socialdemokratiskt håll om 70 milj.kr. omedelbart, för annars kan jag som ansvarigt statsråd över huvud taget inte se till att det här blir klart till den 31 december 1982. Då blir det ett halvårs fördröjning, eftersom vi inte har medel.

Herr talman! Jag begärde ordet bara för att ytterligare understryka att det statsrådet nu säger om att det måste fram pengar omedelbart är fel. Lika litet som de 20 miljoner han själv talar om måste fram till Bromma omedelbart måste de 70 miljonerna fram. Det är tvärtom så att vad riksdagen nu fattar beslut om, det är att de här oundgängligen nödvändiga investeringarna på Arlanda skall komma i gång, det är självklart. Det beordrar vi, och det är regeringen som skall se till att det blir utfört. Om det sedan blir 70 miljoner vet vi inte. Man får räkna igen på litet nyktrare bas än man kanske gjorde när man kände sig tvungen att tillmötesgå påtryckningarna som statsrådet utsatte luftfartsverket för. Vi vet av erfarenhet att det brukar leda till litet bättre siffror. Men det går att starta byggverksamheten omedelbart.

Herr talman! Luftfartsinspektionen har sagt att de 20 miljoner som skall investeras på Bromma behövs vare sig man har kvar Fokkern eller inte, och de behövs omedelbart. Herr Zachrisson säger att vi måste investera på Arlanda, och då har jag bara en mycket kort fråga: Är det herr Zachrissons uppfattning att regeringen skall tillse att detta blir gjort utan att riksdagen anslår medel?

Herr talman! ”Går den socialdemokratiska partimotionen igenom betyder det en ekonomisk katastrof för Linjeflyg. Det är ju bara ett enda stort panikartat provisorium — det verkar som om de inte hade en aning om vad de gör...” Så återger Smålandsposten slutklämmen i en intervju med 47 När jag läste det uttalandet erinrade jag mig direktör Hedbergs uttalande inför trafikutskottet i samband med behandlingen av Brommapropositionen. Han vädjade då om att man skulle ge Linjeflyg den tid företaget behöver för att bedöma hur det bäst skall uppfylla propositionens olika krav. Reservanterna traskar ändå på med sitt panikartade provisorium. Den som utgår från att propositionen syftar till att till varje pris behålla den inrikes linjeflygtrafiken på Bromma tar alldeles miste. Jag medger att frågan dragit långt ut i tiden och förstår otåligheten att äntligen klara ut bulleroch miljöproblemen med flygverksamheten kring Bromma flygplats. Men det är ju ändå så att även tekniska och ekonomiska förutsättningar måste vägas in. Befolkningen på andra orter än Bromma och Stockholm har också rätt att ställa krav på hur flygtrafiken bör ordnas. Den proposition som nu föreligger måste ur det perspektivet anses mycket väl avvägd. Vi som betraktas som Brommaivrare har lika stor anledning till oro som de som kommer att ansluta sig till den socialdemokratiska reservationen. Ty om majoritetsförslaget vinner kammarens flertal, finns det stor risk — låt mig kalla det så — för att den framtida linjeflygverksamheten ändå kommer att förläggas till Arlanda. Den utgången är fullt tänkbar. Vad som gör den socialdemokratiska motionen liksom reservationerna till utskottsbetänkandet oacceptabla är — för att citera Bo Lundberg, en av landets mest sakkunniga på det flygtekniska området — att den bygger på fundamentalt felaktiga antaganden. Jag skall ta upp några av frågorna i det här ärendet, och jag börjar med Linjeflygs situation. Propositionen håller tre olika alternativ öppna för Linjeflygs fortsatta verksamhet: att fortsätta verksamheten på Bromma om de uppställda kraven kan uppfyllas, att flytta hela verksamheten till Arlanda eller att flytta ut delar av verksamheten till Arlanda och fortsättningsvis bedriva viss trafik på Bromma med bullerdämpade plan. För att finna den bäst avvägda lösningen behöver Linjeflyg den tid fram till årsskiftet 1980-1981 som anges i propositionen. Företaget bör rimligen få den tidsfristen. En tvångsvis flyttning 1982, som reservanterna aningslöst föreslår, skulle utgöra en sådan ekonomisk belastning på Linjeflyg att det skulle vara omöjligt för bolaget att utan ekonomiskt stöd från statens sida fortsätta med den nuvarande trafikomfattningen och inriktningen. Trafiksvaga och därmed olönsamma linjer skulle komma att avvecklas, bl.a. den svaga matartrafiken som enligt uppgift ger ett underskott på ca 20 milj.kr. årligen, och dit hör bl.a. linjen Kramfors-Sundsvall. Även trafiken på Karlstad, som nu ger mångmiljonunderskott, skulle komma att avvecklas. Detta tar de socialdemokratiska reservanterna ingen hänsyn till. De här förhållandena bekräftades i en artikel i Dagens Nyheter i går av ordföranden i lufttransportutredningen, Gunnar von Sydow. Han hade så många intressanta och tungt vägande synpunkter att jag var frestad att föredra hela artikeln inför kammaren i mitt anförande här i dag. Även Gunnar von Sydow skjuter obarmhärtigt och sakligt socialdemokra ternas motioner och reservationer i sank. Han säger bl.a. att det är utredningens förhoppning att nå en övergångslösning för att rädda de nuvarande = tertiärlinjerna - Gällivare-Luleå, Kramfors-Sundsvall, Borlänge-Stockholm, <:Norrköping-Visby-Kalmar och = Trollhättan— Stockholm. Men det finns risk att den här lösningen spolieras om Linjeflyg tvingas flytta ut till Arlanda redan 1982. En annan intressant upplysning var att Swedair förhandlar med Saab Scania om köp av tio flygplan av typen Saab-Fairchild, som beräknas vara i drift under 1984. Kommunikationsministern uttryckte också oro över förhandlingens resultat, om propositionen fälls här i dag. Gunnar von Sydow ställde i slutet av sin artikel frågan: ”Är riksdagens majoritet beredd att anvisa särskilda medel för de stora merkostnader som det innebär att snabbt flytta ut LIN till Arlanda?” Och han avslutar med att framhålla det som orimligt att utgå från att luftfartssektorn skall bära dessa kostnader. All sakkunskap talar alltså för att Arlanda är det dyraste alternativet. Och det skulle sannerligen gagna politikerna att någon gång lita på de sakkunniga. I den här frågan har det politiska tyckandet fått härja väldigt fritt och ohämmat. En av de onödiga kostnader som skulle uppstå vid en tvångsutflyttning av modell s är de 70 milj.kr. som det kostar att skapa en provisorisk lösning vid Arlanda. Eftersom det blir fråga om en högst temporär lösning måste investeringen avskrivas på ett fåtal år — och det är pengar som hellre borde läggas på en permanent lösning av flygplatsfrågan. Socialdemokraterna har tagit Svensk pilotförenings bedömning till intäkt för sin argumentation.

Pilotföreningen har senare avgivit en för LIN-piloterna mer rättvisande opinionsyttring. Den framhåller att folkflyget förhoppningsvis har kommit för att stanna och att avgörandet nu ligger hos oss riksdagsmän. Pilotföreningen säger vidare att ett Bromma, utbyggt enligt piloternas krav, tillgodoser den flygsäkerhet som piloterna och passagerarna har rätt att ställa på en flygplats för överskådlig framtid. Jag instämmer i denna bedömning. Under den senaste tiden har jag också vid mina resor till olika platser i landet befunnit mig i flygplanens cockpits och då fått ett samstämmigt besked från piloterna om att Bromma är att föredra, om man vill behålla den nuvarande trafiknivån. En flygvärdinnas maning kan också vidarebefordras till riksdagen. Hon sade: ”Se till att vi får behålla Bromma, då får jag också behålla mitt jobb.” Jag skulle gärna vilja fortsätta att avslöja: flera felaktiga uppgifter i socialdemokraternas motion vad beträffar flygsäkerhet och kostnader, men jag tycker att kommunikationsministern och Rolf Clarkson effektivt har torpederat de flesta klavertrampen. En sak som aldrig, eller mycket sällan, kommit fram i debatten om miljöstörningarna på Bromma är den andel i buller och luftföroreningar som Lintaverken bidrar med. I detta företags verkstäder servas SAS och flera andra bolags Douglasmotorer. Vid den varmkörning som förekommer åstadkoms både buller och avgasutsläpp som enligt en obekräftad uppgift är större vad avgaser beträffar än de som Fokkerplanen åstadkommer, för att inte tala om avgaserna från biltrafiken i Brommaregionen. Jag säger inte detta därför att jag anser att Lintaverken skall flyttas från Bromma. Enligt min mening bör företaget vara kvar. Jag uttalar också mina bestämda tvivel med anledning av socialdemokraternas försäkran att Bromma t. v. bör behållas som flygplats, detta trots Nils Hjorths uttalanden här i dag.

Detta är att föra ett dubbelspråk.

Detta bör deras väljare ha klart för sig. Fru talman! Jag ber att på samtliga punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Rolf Sellgren ondgör sig över vår motion och reservation och säger att det skulle bli en ekonomisk katastrof för LIN, om man skulle följa den socialdemokratiska reservationen. Nu måste väl Rolf Sellgren vara medveten om att LIN omöjligen kan tänkas byta ut sina F-28-plan före den 30 juni 1985. Det går bara inte, eftersom man i dag inte ens vet vilket plan man skall satsa på och när ett lämpligt plan är i full produktion. Man kan inte i en handvändning byta ut nuvarande plan mot nya. Ett oeftergivligt krav, enligt utskottsmajoritetens skrivning, är att planen skall vara borta till 1985, helst till 1984. Om ett år är säkert situationen lika oklar som i dag. Då kommer LIN sannolikt att begära åtminstone ytterligare ett par års betänketid. Hur kommer regeringen att agera då? Antagligen säger man att utflyttning skall ske så snart som möjligt. Men är det då inte lika bra att i dag besluta att jettrafiken skall flyttas ut inom loppet av två år? Sedan kan flygföretaget i lugn och ro planera för och utprova de nya plan som Nr 53 kommer i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet. I så fall behöver man Onsdagen den inte köpa grisen i säcken — något som man nu tycks vilja tvinga LIN att 17 december 1980 göra. I dag är det inte så lätt för LIN att avyttra Fokkerplanen — i varje fall är det svårt att få hyggligt betalt för dem. Flygbolagen runt om i världen avvaktar flygplansutvecklingen och de plantyper som kan väntas komma förhoppningsvis i slutet av 1980-talet eller i början av 1990-talet. Inte någon av nämnda plantyper är ännu klar för serieproduktion. Det torde heller inte räcka med att enbart LIN anmäler sig som spekulant. Det erfordras att även andra flygbolag anmäler sitt intresse innan en produktion på allvar kan sättas i gång. Det är också ganska vanskligt att så att säga vara först på plan. Man vet ju då inte vad ett nytt plan egentligen går för. Rolf Sellgren återkommer till det tidigare uttalade hotet mot praktiskt taget alla inrikes flygplatser ute i landet: Om trafiken med Fokkerplanen flyttas till Arlanda måste övrig inrikestrafik läggas ned. Men det är skrämselpropaganda som väl ingen tror på. Därför har vi begärt att få en utredning som ser över det hela och som undersöker möjligheterna att för framtiden få en bra flygtrafik och ett bra folkflyg.
Fru talman! Rolf Sellgren tog upp två frågor som det finns anledning att diskutera litet närmare. Först berörde han de s.k. tertiärlinjerna — med ett svenskt uttryck skulle jag vilja kalla dem för anslutningslinjer, och då begriper även folk på läktaren vad det rör sig om. Han nämnde anslutningsflyget mellan Luleå och Gällivare, och hänvisade till Gunnar von Sydows uttalande. Anslutningslinjen är hotad, sade han, om det är så att Linjeflyg får flytta verksamheten från Bromma till Arlanda. Mig veterligt — och säkerligen också Rolf Sellgren veterligt — är anslutningsflyget från Luleå till Gällivare avhängigt av den trafik som redan i dag utgår från Arlanda, nämligen linjen Arlanda-Luleå-Kiruna. Jag skulle därför vilja fråga Rolf Sellgren: Vilka ingredienser i en utflyttning av det övriga inrikesflyget från Bromma till Arlanda är det som gör att det anslutningsflyg som nu utgår från Arlanda skall läggas ned? Jag förstår inte den logiken. Under den senaste tiden har det gjorts gällande att det skulle vara viktigt för Norrland att behålla Fokkerplanen på Bromma. Sade inte Rolf Sellgren också det? Många av hans meningsfränder har i varje fall sagt det. Men det förhåller sig faktiskt tvärtom: Det vore bättre för Norrland med ett samlat flyg på en mer närbelägen flygplats. Det viktiga är då främst att allt samlas på ett och samma ställe. Rolf Sellgren nämnde Lintaverken. Också jag anser att denna arbetsplats skall vara kvar ute vid Bromma flygfält, oavsett fältets vara eller icke vara. De motorer som man där behöver kommer på långtradare. Man är alltså inte beroende av flygfrakt. Han nämnde också provbänken vid Lintaverken där jetmotorerna testas. Enligt honom är de uppgifter obekräftade som säger att 5 den här provbänken spyr ut lika mycket avgaser som Fokkerplanen gör. Det var bra att han sade ”obekräftade uppgifter”. Om man kör denna provbänk 23 timmar, drar den förvisso lika mycket som Fokkern drar på ett dygn. Men nu gör man inte det. Det är inte så man använder provbänken. Sedan förefaller det mig bara avsevärt mycket enklare att sätta ett reningsverk på en provbänk som sitter fast i en verkstad ute på Bromma än att hänga ett reningsverk efter varje Fokkerflygplan.
Fru talman! Först vill jag säga till Nils Hjorth att katastrofen i utvecklingen för Linjeflyg ligger i tvånget att flytta 1982, därför att man inte hinner klara av de bedömningar man behöver göra för att kunna åstadkomma en framtida riktig avveckling av inrikesflygtrafiken. Det är den väsentligaste orsaken till att jag talar om katastrof. Jag är helt övertygad om att en snabb utflyttning till Arlanda kommer att sänka flygverksamheten för Linjeflyg avsevärt. När nu Linjeflyg upprätthåller en rad förlustlinjer — matarlinjer och andra ordinarie linjer — blir det helt omöjligt för Linjeflyg att fortsättningsvis upprätthålla de linjerna utan statligt stöd. Det var det jag framhöll för Nils Hjorth. Tommy Franzén undrar varför i all sin dar jag skulle räkna in matarlinjen Gällivare—Luleå. Jag använde ordet tertiärlinje därför att det användes i den artikel som jag citerade. Jag uppfattar vad som sägs i den artikeln så att hela detta paket av matarlinjer som behövs och som finns här i landet kan få en bra lösning genom de förslag som lufttrafikutredningen kommer att lägga fram. Därför ligger det i detta totalpaket. Jag är helt på det klara med att allteftersom inrikesflygtrafiken utvecklas och man behöver större plan som, för att driften skall bli ekonomisk, måste vara så många timmar som möjligt i luften och följaktligen kommer att behöva köras på längre linjer, kommer det att leda till att man behöver ha ett finmaskigare flygtrafiknät. Och då kommer det nya planet Saab-Fairchild in i bilden. Därför tycker jag att det Linjeflyg framhöll inför utskottet var fullt relevant och trovärdigt.
Fru talman! I sitt första inlägg sade Rolf Sellgren att det skulle vara ekonomisk katastrof för LIN, om det tvingades flytta ut till Arlanda. Katastrofen för LIN ligger i om man tvingas att för tidigt byta ut hela sin Fokkerflotta mot nya tystare plan. Det är en stor investering som LIN absolut inte orkar med. Om man vill att LIN skall gå i konkurs skall man besluta i enlighet med propositionen. I sitt andra anförande sade Rolf Sellgren att det var tvånget för LIN att flytta ut som var katastrof. Beträffande tvånget, Rolf Sellgren, säger vi att LIN skall flytta ut om två år, och ni säger att LIN skall bestämma sig inom ett år. Skulle ett år vara den katastrofala skillnaden mellan socialdemokraterna och utskottsmajoriteten? Jag tvivlar på det. Jag vill till slut bara säga till Rolf Sellgren att vi kan väl inte gärna vänta Nr 53 med ett beslut längre. Någon gång måste väl riksdagen fatta ett slutgiltigt beslut och avgöra denna fråga. Vi kan inte ha alla som är berörda svävande i oro. Det räcker, tycker jag, med alla de utredningar som har gjorts när det gäller frågan om inrikesflyget skall vara kvar på Bromma eller flytta till Arlanda. Propositionens förslag innebär bara ett uppskov på ett år. Här har talats så varmt från alla håll — kommunikationsministern, Rolf Clarkson, Rolf Sellgren — om att Bromma är så fördelaktigt. Det kommer nya tystare plan, och allting blir så bra. Varför är man då, frågar jag mig, ändå så osäker, både i propositionen och i utskottets skrivning? Man säger att planeringsarbetet på Arlanda skall fortsätta — med oförminskad styrka t.o.m. Om man vore så säker på de här nya tystare flygplanen så skulle man ju inte behöva fortsätta att arbeta på Arlandaprojektet. Jag tycker att fakta talar för sig själva.

Fru talman! I och med att Rolf Sellgren i sitt inledningsanförande ställde sig helt bakom artikeln av Gunnar von Sydow i DN i går får han också stå till svars för vad han här säger. Jag fick ingen förklaring av Rolf Sellgren på varför anslutningsflyget Luleå-Gällivare skulle vara hotat. Jag hade heller inte räknat med någon. Det enda som Rolf Sellgren lyckades prestera var en demagogisk kullerbytta, när han påstod att anslutningslinjerna hotas, om den bärande huvudlinjens ena utgångspunkt flyttas några mil hit eller dit. Jag skulle vilja påstå att det här ingenting annat är än buskis och skrämselpropaganda.
Fru talman! Nu tycker jag att både Nils Hjorth och Tommy Franzén har gett prov på vad jag sade i mitt huvudanförande, nämligen att det i den här frågan har varit fritt fram för politiskt tyckande utan att man på något vis har tagit hänsyn till vad sakkunniga på området har sagt.

Sammanvägt fann han alltså att kombinationen nytt plan och kvarstannande på Bromma vore att föredra företagsekonomiskt sett. Jag har varit med tillräckligt lång tid i näringslivet för att respektera sakfakta och sedan göra mina politiska bedömningar. Här tycker jag att sakfakta väger tyngre. Samma resonemang gäller beträffande Tommy Franzén: därför att han inte har något nytt att komma med är han demagogisk och säger i ett anförande att jag gör en demagogisk kullerbytta. Det omdömet skickar jag tillbaka till Tommy Franzén.

Fru talman! I denna höstriksdagens arbetstyngda slutspurt hoppas jag att kammarens ledamöter håller mig räkning för att jag inte upprepar argumenten beträffande Bromma som inrikesflygplats. Ändå vill jag säga att man skulle kunna anföra ytterligare synpunkter för bevarande av Bromma som inrikesflygplats — men vi måste ju begränsa oss, om vi skall hinna behandla alla de ärenden som föreligger. I den här frågan vill jag emellertid kort säga att i propositionen, liksom i trafikutskottets betänkande, tas största möjliga hänsyn till miljöoch bullerproblemen men ändå säkras godtagbara flygförbindelser. Jag vill kommentera ett par saker — kanske mer sedda utifrån landet. Jag vill först göra detta när det gäller miljöskälen, speciellt då bullerfrågorna. Om riksdagen följer utskottsmajoritetens och propositionens förslag kommer bullerstörningarna att minska både i Stockholmstrakten och vid de övriga flygplatserna i landet, eftersom Linjeflyg fått en press på sig att byta flygplan och snarast nedbringa bullret. Den socialdemokratiska motionen och reservationen får motsatt effekt. Den föreslår att bullret skall flyttas ut från Bromma — där blir det bättre till Arlanda. Men Karlstad och flera andra platser får behålla det nuvarande flygbullret under en längre tid. Det skall vi ha klart för oss. I centern är vi intresserade av att man i alla delar av landet får ett minskat flygbuller — vi vill alltså inte begränsa detta till Bromma. Socialdemokraternas förslag löser inte bullerproblemen — det bara flyttar dessa. En annan sak som jag vill kommentera — och den är kanske ännu viktigare, eftersom den rör landets ekonomi — är att de regionalpolitiska verkningarna är väldigt viktiga i allt vad vi företar oss. Skall regionalpolitiken fungera, exempelvis i Värmland men även i flera andra län, och skall näringslivet kunna utvecklas i landet, måste det finnas goda kommunikationer. Inte minst måste man ha goda flygförbindelser. Det kräver då att resandet tar minsta möjliga tid och att det inte kostar för mycket. Dessa önskemål tillfredsställs så långt det är möjligt om Bromma flygplats får vara kvar. En flyttning från Bromma kommer att medföra ökade kostnader för resenärerna och den kommer att medföra att mer tid tas i anspråk för resandet. Det är till stor nackdel för de människor och det näringsliv som är beroende av resandet. Vilken kan då följden bli av en flyttning av inrikesflygplatsen till Arlanda? Jo, det kan medföra att antalet flygresenärer minskar, och vi kommer därigenom att förlora flygservicen vid flygplatserna i Mellansverige. Det gäller naturligtvis Karlstad, Jönköping och Borlänge, men det gäller också flera andra flygplatser. Riskerna för en indragning är enligt Linjeflyg m.fl. dock störst för Karlstad och Kristianstad. Reservanterna säger i reservation 5 att trafiken skall upprätthållas på de flygplatser där den nu finns. Om detta kunde garanteras, var det inget fel. Men hur det skall gå till säger socialdemokraterna inte ett dugg om i denna Nr 53 reservation. Onsdagen den Genom en förflyttning till Arlanda, som medföra högre kostnader och 17 december 1980 längre restid för passagerarna minskar antalet resenärer, och därmed går lönsamheten för Linjeflyg ned. Då kommer företaget med sina krav, och då kan det bli ett minskat antal flygturer från flygplatserna i Mellansverige. Det är väl ändå orimligt att riksdagen i ett ansträngt läge skall betala kostnaderna. Men riksdagen vet också att Värmland har en synnerligen besvärlig situation. Stora nedläggningar och friställningar har skett inom industrin och sker fortfarande. Vänerskog, som ger 4 000 människor sysselsättning, befinner sig f.n. i en kris. Vi måste jobba hårt för att rädda Vänerskog och sysselsättningen både där och i övrig industri. Vi behöver också ny industri för att få sysselsättning åt människorna. Därvidlag är goda flygförbindelser av stor betydelse. Därför är också Bromma flygplats bevarande mycket viktig. Myndigheter, industri, näringsliv och organisationer av skilda slag i Värmland — både politiska och andra — ställer upp för Bromma flygplats och vill att denna skall bevaras som inrikesflygplats. En del av företagen har rent av ifrågasatt sin framtid i länet, om Bromma försvinner som inrikesflygplats. Det gäller bl.a. ledningen för Uddeholm AB, som sagt att det skulle vara svårt för dem att fortsätta i länet under sådana förhållanden och att de då skulle överväga en utflyttning.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
Fru talman! Jag vill bara helt kort göra en reflexion med anledning av Bertil Jonassons anförande. Han sade att det, om vi flyttar Brommatrafiken till Arlanda, kommer att fortsätta att bullra på en mängd olika platser i landet lika oförtrutet som tidigare, och så räknade han upp ett antal sådana platser. Jag vill bara erinra Bertil Jonasson om att man trots allt också måste sätta antalet flygplansrörelser i förhållande till de bullermängder som det gäller. Jag talade i mitt inledningsanförande på förmiddagen om just denna problematik. Det rörde sig på Bromma 1979 om ca ett nittiotal flygplansrörelser med Fokkerplan varje dag. Om inte strejken hade inträffat i våras skulle man för 1980 ha kommit upp till omkring 110-120 sådana flygplansrörelser per dag, och vi kommer framöver att utsättas för 140-150 sådana per dag. Låt mig mot den bakgrunden göra en jämförelse med de orter som Bertil 55 Jonasson räknade upp. Han tog bl.a. som exempel Borlänge — som dessutom inte har Fokkertrafik utan vanligt propellerflyg — där man har 20 flygplansrörelser per dag. I Karlstad rör det sig om 10 flygplansrörelser med Fokkerplan per dag.

Fru talman! Tommy Franzén säger här att det förekommer ett stort antal flygplansrörelser på Bromma, och det är visst och sant. I och med att trafiken ökar blir det så. Men avsikten är ju att bullret i hög grad skall dämpas. Det är såvitt jag förstår också fråga om en vanesak. Många människor kan i rätt hög grad vänja sig vid störningarna och känner inte några större obehag, medan andra drabbas betydligt mera. Jag tror inte att det avgörande i detta fall är antalet flygplansrörelser. Visst spelar det in, men det är främst för dem som är riktigt irriterade av bullret som ett mindre antal flygplansrörelser kan ha stor betydelse. Sedan vill jag tillägga en väsentlig sak, nämligen att vi har olika ekonomiska utkomstmöjligheter i olika delar av landet. Stockholm har god sysselsättning, goda inkomster och bra möjligheter i övrigt genom att kommunen är centralort för hela Sverige. Vill den vara det och ta de fördelar som detta innebär, får man också i vissa fall ta de nackdelar som kan komma i släptåg, i detta fall litet bekymmer med buller. Sådant får man ta.

Det tror jag är väsentligt att ta in i resonemanget.

Fru talman! I den politiska ankdammen Sverige kan en fråga av denna förhållandevis blygsamma omfattning blåsas upp till väldiga dimensioner. Men liksom i den långa raden av tidigare debatter är argumenten redan prövade. Det nya är beslutet av koncessionsnämnden för miljöskydd att kraftigt skärpa kraven för Fokkerflygning på Bromma flygplats. Det vimlar av nya miljoner och av nya löften om tystare plan, men inte heller detta är någon nyhet. Jag har tittat i gamla lägg från 1960-talets Brommadebatter, och samma löften från flygarhåll gavs redan då. Linjeflyg och deras engagerade supportrar skall inte inbilla sig att de längre har någon trovärdighet. Den är förbrukad för länge sedan. Det händer att det slinker med någon välmenande bisats om miljön i och omkring det starkt expanderade inrikesflyget på Bromma. Det hör liksom till att Brommaanhängarna — mera för formens skull — vill säga något vackert och Nr 53 tröstande till alla dem som har obehag av flygets aktiviteter. Men vackra ord förändrar inte världen. Det enda som räknas i dagens ärende är vilken ståndpunkt som tas i sakfrågan. Där kommer vid voteringen de många svikarna att radas upp. Låt mig återigen medge att arbetet för ett miljövänligare Bromma inte riktar sig mot inrikesflyget. Vi menar precis tvärtom — gentemot de farhågor för en överflyttning till Arlanda som Brommaivrarna utmålar som så ödesdiger. När Fokkerplanen stationeras på Arlanda är det svenska trafikflyget samlat på en och samma flygplats. Det ligger väldiga energibesparingar i en sådan samordning. Enligt min mening skall inte SAS, Linjeflyg eller SJ konkurrera med varandra, utan de skall tillsammans ge Sverige en väl fungerande luftoch järnvägstrafik. Det är för de längre sträckorna som folk kan välja — allt beroende på innehållet i plånboken — om man vill åka flyg eller tåg. Jag förstår inte dem som i nedlåtande ton talar om att behöva åka tåg. Det är ju en mestadels skön och central förbindelse. Och för de anställda måste uppbyggandet av en arbetsplats med säkra jobb på Arlanda vara att föredra framför det osäkra Bromma, där kraven på en acceptabel miljö i flygets närhet aldrig kommer att tystna. Blir Bromma kvar för inrikestrafiken kommer denna arbetsplats att permanentas som den ur miljösynpunkt mest utsatta i landet. Det är fråga om vanlig logik. Dess värre finns inte i denna fråga någon synbar koppling mellan logik och politik. På senare tid har mängder av företag, organisationer, myndigheter, och enskilda medborgare engagerats i kampanjen för ett bevarande av Bromma. Där finns Stockholms handelskammare och näringslivet. En rad landshövdingar har i sluten trupp gjort sig omaket att resa till Stockholm för att kräva ett bibehållande av Bromma. Länsstyrelser gör uttalanden i samma syfte. Flera landsortstidningar formligen jagar länens riksdagsmän för att avkräva dem besked om deras ståndpunkt. Det skrivs ledare där socialdemokratiska ledamöter av denna kammare hedras intill besinningslöshet för sitt presumtiva s.k. mod att frondera mot partiets miljömotion. Mod och kurage har för dessa tidningar den som röstar mot det egna partiet. Det är det mått som används inom delar av tidningsvärlden. Och alla dessa experter! Herre Gud! Jag har hört och läst deras uttalanden och diskuterat med dem i åratal — nästan i decennier. En del av dem är förbrukade för länge sedan, men de fortsätter med sitt ”expertande” oförtrutet. Allt detta har inte med spontanitet att göra. Det är en skickligt upplagd kampanj, förd av och för det etablerade Sverige. Man får en känsla av att Sverige befinner sig vid randen av en katastrof. Det är inte att undra på att Svenska Dagbladet den gångna måndagen lät Brommaflyget inta platsen närmast efter politisk upprensning i Kina, när man annonserade ledarsidans innehåll. Det väl etablerade Sverige känner vi igen. Jag tänker för min del säga några ord om människan, den vanliga enkla arbetssamma människan, som vanligen far illa av flygets verksamhet. Med hjälp av Dagens Nyheter tycker IH jag att vi skall bekanta oss med pensionären och småhusägaren Emanuel Fornander, som bor i Bällsta i flygplatsens närhet. Emanuel Fornander har inte varit landshövding, generaldirektör, kommunalråd eller tillhört det s.k. innefolket. Han representerar ett genomsnitt av den generation som byggt upp det svenska samhället. Under strejken i maj i år gjorde DN en intervju med Fornander, och den kan enklast sammanfattas i följande: I stället för dånande motorljud och illaluktande fotogenduschar från startande och landande Fokkerplan — så njuter nu Emanuel och hans grannar av fågelsång och frisk vårluft. Och tidningens rubriker är följande: Bullerlöst i Bromma. Vi njuter. Nu hörs fågelsång vid Bromma. Inga fotogenduschar i maten. Fornander får representera tiotusentals människor som störs av flyget och som kräver sin del av en god samhällsmiljö. Sverige består ju inte bara av folk i farten, folk som jäktar och jagar sekunder och inte hinner med sig själva. Det är inte bara företagare, kommunalråd, landshövdingar och riksdagsmän som är Sverige. Jag kan försäkra att de många arbetarna i Stockholm med förundran följer alla de många turerna och politiska knepen kring Brommaflyget. Den debatten förs över deras huvuden. Många av dem har dagligen långa restider morgon och kväll till och från sina arbetsplatser. De vet ju att nära hälften av alla inrikespassagerare på flyget trafikerar Arlanda redan nu. De känner ju till att SAS flyttade över 2 000 anställda till Arlanda redan 1962 och att det gick bra. Bullerproblemet har de fått dras med i decennier. De känner i många fall obehag inför de säkerhetsrisker som flyget medför. Som så många andra vill man sommartid sitta ute och dricka kaffe i sin trädgård eller kolonistuga. Men fotogensmakande mat är ju inte precis någon läckerhet. Många boende har sådan tät kontakt med bullret att samtalen i hemmen måste avstanna tills primärbullret lagt sig. De vet ju också att det politiska Sverige 1972 fattade beslut om att flytta Fokkerplanen till Arlanda senast den 1 juli 1978 och de trodde vid tidpunkten för detta beslut på politikerna. I Brommadebatten är den vanlige medborgaren som inte syns på uppvaktningar eller har långa haranger i dagstidningarna bortglömd. Intresset knyts till hur det här landet skall göras mer framkomligt för i första hand den väletablerade överheten. Var ligger då sveket? Det ligger primärt i den sammansättning regeringen fick efter valet 1976 med moderaten Bo Turesson som kommunikationsminister. Han kunde ha fortsatt avvecklingen av trafikflyget på Bromma enligt tidigare riksdagsbeslut. I stället gav han direktiv till en ny utredning om hur och i vilken form Bromma skulle bevaras för det framtida inrikesflyget. Det kom en sådan utredning. I den förvandlades Bromma till en ny storflygplats. Den mottogs med entusiasm av alla Brommaanhängarna. I dag nämns den knappast, och det är bäst så. Produkten är ingen heder för svenskt utredningsväsende. Vad kostade Bo Turessons manöver den svenska nationalkassan? Fokkerplanen kunde ha varit på Arlanda redan 1978 eller i varje fall senast 1979. Vi skall komma ihåg detta när vi pratar ekonomi. Bo Turessons agerande har Nr 53 kostat skattebetalarna hundratals miljoner kronor. Men det skulle bli ändå värre! 1979 års val förde Ulf Adelsohn in i kanslihuset som ny kommunikationsminister.

I tur och ordning mästrades bypolitikerna i Stockholm och piloterna som vågade ifrågasätta flygplatsens säkerhetsanordningar. Efter varje rundresa som han gjorde ute i landet grep folk på myndighetsnivå till pennan för att kräva ett bibehållande av Bromma. Personalen på en del regionala flygplatser fick veta att deras jobb var i fara — det gällde därför att i första hand se till att socialdemokratiska riksdagsledamöter inte följde sitt eget parti. Som om detta inte skulle räcka till etablerade han sig som fastighetsmäklare. På regeringens vägnar skulle han köpa in fastigheter i hela Brommaområdet. I strategin ingick att ge sken av att villaägarna i området — de allra flesta är förstås vanliga egnahemsägare — var ute för att tjäna pengar. I taktiken ingick då att framställa dessa människor som spekulativa fastighetshajar som — om de bara fick bra betalt — skulle bli nöjda. Det blev en flopp av detta majestätiska påhopp på en stor medborgargrupp. Ulf Adelsohn bär, utan att jag vill förringa hans vänner i Linjeflyg och massmedia, huvudansvaret för att konfrontation har ersatt samarbete i Brommafrågan. Om något statsråd skulle förtjäna ett misstroendevotum, så är det kommunikationsministern. Men jag tänker inte föreslå något sådant. Jag hoppas, utan att riktigt kunna förklara varför, att Ulf Adelsohn har kurage nog att lämna regeringen. Hade 1972 års beslut respekterats, så hade vi haft åtskilliga hundratal miljoner kronor att nu disponera i det svenska samhället. Fokkerplanen hade varit på Arlanda och Linjeflyg i full färd med att utveckla företaget. Likaså hade facket övertygats om att de bästa utvecklingsmöjligheterna i arbetet fanns på Arlanda. Det har i debatten åberopats att den senaste i raden av socialdemokratiska kommunikationsministrar — nämligen Bengt Norling — har ändrat uppfattning och nu rekommenderar Brommaborna att stå ut med bullret till i varje fall 1985. Från Karlstad tar det tre timmar med järnväg till Stockholm. När Bengt Norling den 24 april 1975 framträdde i denna kammare, så tog han i ett långt anförande upp alla de ting som nödvändiggjorde en utflyttning till Arlanda. Vid den tidpunkten — alltså våren 1975 — uppgick det totala antalet starter och landningar på Bromma med Fokkerplan till 6 800. Då var Bengt Norling en av de mest engagerade förespråkarna för en snabb utflyttning. Hösten 1980 säger han att de boende gott kan ge sig till tåls. Det säger han alltså 1980, då totala antalet flygrörelser med Fokkerplanen beräknas uppgå till ungefär 34 000 per år. Det talas om politikerförakt, och någon har använt uttrycket landshövdingeförakt. Men det politiska minnet är kort. För en del landshövdingar 59 med socialdemokratiskt påbrå är tydligen flykten från det förgångna så snabb att de tidigare gemensamma värderingarna med arbetarrörelsen tynar bort. Här handlar det nämligen om solidaritet. Visst, fru talman, behöver vi planera, men här gäller det att planera för att organisera överförandet av Fokkerplanen till Arlanda. Vi skall komma ihåg att det primära avgörandet om framtiden för Brumma flygplats inte ligger hos riksdagen. Det ansvaret åvilar Stockholms kommun. Buller, avgaser och säkerhetsrisker är ett alltför högt pris att betala för en stor grupp människor bara därför att andra grupper skall komma fortare fram. Folkflertalet skall inte behöva få sin hälsa och sitt välbefinnande nedsatt för att andra grupper skall få hävda sina intressen. Valet i Brommafrågan står inte mellan flyg och inte flyg. Valet står mellan miljöhänsyn och den egna bekvämligheten. Valet står också mellan solidaritet och det egna, egoistiska intresset. Låt mig till sist säga att även vi som bor och verkar i Stockholm har känsla och ansvar för denna hembygd. Jag vet inte om vi betraktas som en splittrad folkspillra, något slag av nomader som inte har någon känsla för denna hembygd på samma sätt som de allra flesta känner för sina resp. hemorter. Vi har under årens lopp sett hur landsdelarna med stor iver plockar företag efter företag från Stockholm och gärna vill ha mer. När vi nu begär att våra medborgare skall få tillgång till en miljö som ligger i tiden, hoppas jag att en majoritet ställer upp bakom denna rimliga begäran. Det är inte heller en partiskiljande fråga. Att flytta ut Fokkerplanen till Arlanda är vi tre folkpartister, två centerpartister och två socialdemokrater som har motionerat om. I den här frågan råder det ett brett samförstånd såväl i Stockholm som ute i länet. Att moderaterna står utanför denna breda folkliga gemenskap har vi accepterat som en integrerad del av partiets ideologi. Innan jag slutar, fru talman, vill jag bara säga en sak som egentligen skulle göra mig upprörd. Svenska Dagbladet återupptar i dag en kampanj som i gångna tider från och till har riktats mot mig för mitt engagemang i Brommafrågan. Det har påståtts att min villa i Vällingby är det som konstituerar mitt engagemang. Det har vafit anonyma insändare, telefonsamtal på nätterna och angrepp på min familj. Detta är ett passerat stadium — allt det där tar vi numera med”en klackspark. Men Svenska Dagbladet har i dag en artikel där man — visserligen helt felaktigt, men det är ju inte sakfrågan det handlar om — kopplat ihop min anställning på HSB med mitt engagemang för ett miljövänligare Bromma. Tidningen skriver: ”Ombudsman i HSB Stockholm är riksdagsman Oskar Lindkvist som länge väntat på positiva besked från länsstyrelsen. Men denna vägrar att ge tillstånd innan riksdagen löst Brommafrågan. HSB har alltså ett ekonomiskt intresse av att Fokkerplanen kommer bort så fort som möjligt.” Jag lånar ett uttryck av Fabian Månsson när jag riktar mig till journalisten och tidningsledningen: Vet hut, vet sjudubbelt hut! Fru talman! Vad vi har sagt i vår motion kommer väl till uttryck i de Nr 53 socialdemokratiska reservationerna, och jag yrkar därför bifall till dessa. Onsdagen den

Fru talman! Oskar Lindkvist är en mycket ärrad veteran i den mångåriga kampen om Brommas framtid. Jag tycker att jag vill honorera honom, trots att stora delar av hans anförande i och för sig icke ger anledning därtill, genom att nu gå upp i replik. Oskar Lindkvist säger i en känslomässigt mycket laddad del av sitt anförande att vanliga, enkla, verksamma människor — och så nämner han exempel — är de som nu, om riksdagen så beslutar, kommer att få höra fågelsång och insupa frisk luft kring Bromma. Men det är faktiskt vanliga, enkla och verksamma människor som i dag utgör den övervägande delen av passagerarna i Linjeflygs kabiner. Det är samma människor, bl.a. pensionärer och ungdomar — ofta med små ekonomiska resurser — som tack vare lågprissatsningen har gjort inrikesflyget i Sverige till ett folkflyg. För den utvecklingen har Bromma en utomordentligt stor betydelse. Det är så mycket mer dualism i vad Oskar Lindkvist säger som hans reservantkolleger vill som en förutsättning för inrikesflygets flyttning till Arlanda skaffa snabbare bussoch spårförbindelser mellan Stockholms city och Arlanda. Då är det, enligt vad all statistik i dag bevisar — en övervägande del av portföljbärarna från lyxsviterna på Sheraton och kollegerna här vid Sergels torg som skall få denna utökade service. Jag hoppas inte Oskar Lindkvist darrar mindre på målet inför denna uppgift från min sida. Oskar Lindkvist skall inte ta så illa vid sig av att bli omnämnd som bostadspolitiker. Vinner han voteringen i dag, har han och hans medmotionärer vunnit slaget två gånger. De har ju fått medhåll av utskottets majoritet, och även regeringens proposition utgör ett tillmötesgående av deras motionskrav. Men dessutom, herr talman, får Oskar Lindkvist i en framtid som inte kan vara alltför avlägsen se landningsbanorna på Bromma plöjas upp och ersättas med, hoppas jag, lummiga och tilltalande bostadsområden med inte alltför mycket trafikbuller eller andra olägenheter för dem som nu har hållit ut så länge.
Herr talman! Jag tror inte alls att Rolf Clarkson hoppas att det skall bli en sådan utveckling som han beskrev slutet av sin replik. Vad Rolf Clarkson vill kom till uttryck när vi diskuterade denna fråga i december 1977. Då var Rolf Clarkson en av de största anhängarna av förslaget att bygga ut Bromma flygplats enligt Ingvar Gullnäs intentioner. Då var det fråga om att göra en 61 storflygplats, lösa in fastigheter, bygga om hangarer, bygga nytt samt att ändra flygplatsens belägenhet när det gäller landningsbanor. Då var det fråga om stora förändringar. Nu säger Rolf Clarkson att han hoppas att Bromma skall bli en lugn och fin del av Stockholm. Han menar inte det, men jag tar gärna hans ord i min mun. Det skulle nämligen vara en bra utveckling för brommaborna. Får jag bara påminna Rolf Clarkson om att det avtal som gäller mellan Stockholms kommun och staten löper ut den 31 december 1996. Innan dess förmodar jag att ingen ändring kan förekomma för allmänflyget — såvida inte Stockholms kommun kommer sig för med att säga upp avtalet med staten. Jag känner dock inte till om det finns någon uppsägningsklausul i detta avtal. Rolf Clarkson förundrar sig över att jag inte är nöjd med utskottets skrivning. Med anledning av den motion där jag står som första namn har vi fått något som kan kallas för ett slags bifall till grundtanken när det gäller utflyttningen. Men i det som skrivs i reservationen kommer våra förslag bättre till uttryck. Det är anledningen till att jag anser att reservationen bättre företräder de ståndpunkter i bred mening som kommer fram i den gemensamma motionen. Vi har ju nöjt oss med att säga att Fokkerflyget skall flyttas till Arlanda enligt koncessionsnämndens beslut. Jag är mycket ledsen över att behöva säga följande, men jag vill gärna ha det till protokollet. Ulf Adelsohn är inte den ende som har skapat konfrontation kring Brommaflyget. Jag påstår att Rolf Clarkson är en av de mest hängivna anhängarna av strävan att göra Brommafrågan till en stridsfråga. Ni hade 1977 chansen att välja samverkan och samarbete, men ni valde strid. Kom nu inte och gnäll, om ni i dag lider ett nederlag. Det är ni nämligen mycket väl förtjänta av.
Herr talman! Den första delen av mitt inlägg var en uppriktig och förställningsfri hyllning till en kollega som tappert och beslutsamt har kämpat för sin sak. Den andra delen var en, hoppas jag, inte alltför väl dold satir och ironi.

Fru talman! Flygplatsfrågan för Stockholms vidkommande har av naturliga skäl engagerat många människor i vårt land. Det är naturligt, därför att frågan mer eller mindre berör hela landet. Det är framför allt ingen speciell Stockholmsfråga — även om många försökt göra den till det. Ur Stockholmssynpunkt har den blivit en hundraprocentig miljöfråga. Men egentligen borde den i första hand vara en trafikfråga. Sett från övriga landet är den i många fall i lika hög grad en näringspolitisk fråga. Därför är det måhända naturligt att meningarna skär sig så som de gör mellan vissa företrädare för Stockholm och övriga landet. Jag kunde inte undgå att lägga märke till när Oskar Lindkvist talade om att det finns de som i nedlåtande ton talar om dem som måste åka tåg. Jag tror inte det finns så många som nedlåtande talar om dem som måste åka tåg. Det är bra att kunna åka tåg om man har tågförbindelser. Men, Oskar Lindkvist, det är inte alla som har dubbelspår. Ute i landsorten har vi visserligen spår, . men vi har inte så värst många förbindelser. Därför måste vi använda oss av de flygförbindelser som finns. Det skymtade tydligt igenom i skildringen av människan Emanuel Fornander att man innerst inne vill ha en nationalpark i Bromma. Och det skulle vara vackert, men vad gör vi med Ladugårdsgärde då? När det gäller själva sakfrågan har den ingående behandlats av föregående talare, bl.a. utskottets vice ordförande och Rolf Sellgren, här i dag. Låt mig bara, herr talman, säga att det torde stå fullt klart för alla vid det här laget, att det är fullständigt orealistiskt att inom den tidsperiod som s-reservanterna föreskriver kunna klara en utflyttning till Arlanda. Man ger inte Linjeflyg en ärlig chans att klara sina problem — man ger inte utrymme för en permanent planering på Arlanda. Allt blir ett provisorium, som därtill kommer att kosta massor av pengar. Man försöker att i svepande formuleringar ge sken av att så inte är fallet, men jag tror att man innerst inne vet bättre. För socialdemokraterna har det här blivit en politisk fråga i allra högsta grad. Men det är en politisk fråga som man inte kan komma ifrån ansvaret för. Herr talman! Det händer nu och då att man instämmer i föregående talares anförande här i kammaren. Jag skulle gärna vilja instämma i ett tidigare anförande som gäller den här frågan, men detta anförande ligger ganska långt tillbaka i tiden — det hölls här i kammaren den 28 mars 1973. Låt mig därför återge vissa delar av anförandet: ”1947 upplät Stockholms stad Bromma flygplats till staten på 50 år. Avtalet gäller alltså nästan fram till år 2000. Staten avkrävdes då en försäkran om att upprätthålla flygtrafik på Bromma under dessa 50 år. Samtidigt förband sig Stockholms stad enligt avtalet att ej vidta åtgärder, varigenom statens utnyttjande av flygplatsen fördyrades eller försvårades. Vad håller man nu på att göra här, och vilka är motiven? Jo, i dag kräver man från Stockholms kommun att Bromma flygplats skall läggas ned.” ”Här har förut nämnts att Brommas vara eller inte vara inte enbart är en Stockholmsangelägenhet. Stockholm är landets huvudstad med merparten av vår riksomfattande service, och för oss i landsorten är det av utomordentligt stor betydelse att kunna nå landets administrativa centrum så snabbt och billigt som det över huvud taget är möjligt. Detta måste man försöka förstå i Stockholm. Vi har problem, som gör att vi i och för sig kan begripa att bullret är besvärande, men vi kräver samtidigt att Stockholms kommun tar hänsyn till landsortsintressena. Man skulle kunna säga, att Bromma flygplats är en riksangelägenhet på samma sätt som byggandet av Stockholms tunnelbanor är det. Att inrikesflyget fungerar på bästa sätt är av utomordentlig betydelse för många av våra regioner ute i landet. Att motarbeta detta eller utvecklingen över huvud taget på detta område är enligt min mening omöjligt. Det går inte att hindra människornas krav på säkra och snabba transporter. Det bör vidare uppmärksammas att en stor del av den bebyggelse som nu störs vid Bromma har tillkommit efter det att flygplatsen blev uppbyggd. Hur överensstämmer detta med avtalet? Man har byggt i Brommaområdet i full vetskap om att det kan bli störningar, och då kan man näppeligen efteråt komma och ställa de krav som man nu gör. Förutsättningarna för ett bra inrikesflyg är att man kan utnyttja den bästa tekniken och att man kommer ifrån långa och tidsödande marktransporter som också fördyrar. Sturup kan belysa vad som händer när man flyttar ut flygplatserna alltför långt från befolkningscentra. Men vad händer i övriga regioner i landet, om Linjeflyg tvingas flytta till exempelvis Arlanda? Då riskerar enligt min uppfattning inrikesflyget att helt förlora sin roll i regionalpolitiken.” Till sist säger talaren: ”Jag frågar mig: Vem skall betala — Stockholms kommun eller staten? Den frågan skulle jag vilja ha ett svar på.” Herr talman! Detta var ett ganska långt citat, men jag delar den uppfattning som Bernt Nilsson i Kalmar uttalade den 28 mars 1973. Jag kan försäkra kammarens ledamöter att det är många med mig som hoppas att Bernt Nilsson står för samma uppfattning även i dag. Eller är det så illa som ryktet säger att Bernt Nilsson lyssnat till partiets rättningsorder och kommer att rösta emot sin egentliga uppfattning i den här frågan? Vore det då inte bättre att Bernt Nilsson avstod från att rösta alls och därmed inte påverkar frågans avgörande med sitt direkta ställningstagande? Det finns f.ö. åtskilliga fler inom socialdemokraternas led som är i precis samma situation som Bernt Nilsson. Den som röstar emot utskottsmajoriteten i den här frågan skall inte påstå att hon eller han tar ansvar för landets olika regioner som drabbas mer eller mindre hårt av ett sådant här beslut. Att inte ge Linjeflyg det andrum det måste ha för att klara de stora krav propositionen och utskottet ställer på dess verksamhet är detsamma som att ge Linjeflyg nådastöten. Skulle talmannens klubba falla för ett bifall till reservationerna i TU:s betänkande nr 30 är detta startskottet för en miljonrullning av sällan skådad omfattning. Samtidigt börjar flygdöden på våra flygplatser ute i landet. Kalmar, Kristianstad, Växjö, Ronneby, Jönköping, Karlstad, Visby och Halmstad är några orter som med säkerhet kommer att drabbas. Vi som redan har dåliga kommunikationer — framför allt på järnväg, som jag nyss nämnde för Oskar Lindkvist — kommer att få det mycket besvärligt inte minst inom näringslivet. Regioner som inte kan bjuda goda kommunikationer med kungl. huvudkommunen är inte attraktiva. Våra landshövdingar i F, G, H, K, L, M och N län vet vad det betyder med försämrade kommunikationer mellan länen och Stockholm. Därför är det naturligt att Sydsveriges landshövdingar, oavsett partibeteckning, har ställt sig eniga bakom ett uttalande för Brommas bevarande som inrikesflygplats. Propositionen har tagit all möjlig hänsyn till stockholmarnas miljökrav. Det finns inte möjligheter att gå längre, men trots detta vidhåller såväl vissa Stockholmsriksdagsmän med skilda partibeteckningar som övervägande delen av den socialdemokratiska partigruppen sina orealistiska miljökrav. Till sist, herr talman, vill jag bara vädja till kammarens socialdemokratiska Nr 53 ledamöter från landsorten: Ta ert ansvar!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
Herr talman! Eric Rejdnell skall inte behöva be om ursäkt för att han använder flyget. Det skall han göra. Vi är inte motståndare till flyget — tvärtom. Vi menar att flyget kan utvecklas på Arlanda, och det är självklart att vi skall bereda möjlighet för folk att i större utsträckning än hittills använda flyget. Det är alltså inte detta det handlar om. Det framgår ju av vår aktivitet i den här frågan att vi har intresse av att ge Linjeflyg ökade möjligheter. När det sedan gäller vad som skall ske på Bromma flygplats någon gångi en oviss framtid tycker jag att vi skall skjuta över den frågan dit där den hör hemma, nämligen i Stockholms stadshus. Eftersom vi har kommunal självstyrelse tror jag att vi kan utgå från att stockholmarna är kapabla att själva avgöra vad som skall ske i framtiden på Bromma flygplats. Sedan sade Eric Rejdnell att man väl kan ge Linjeflyg andrum. Hur mycket andrum skall Linjeflyg ha? Företaget har ju fått andrum under senare delen av 1970-talet. Det begärs anstånd på anstånd och alla möjligheter utnyttjas. T. o. m. när koncessionsnämnden för miljöskydd skärpte kraven skrev Linjeflyg till luftfartsverket och bad om ett överklagande hos regeringen. Hur mycket andrum skall Linjeflyg ha? Det skulle kanske vara intressant att få svar på den frågan. Jag tycker inte heller att Eric Rejdnell behöver engagera sig så enormt beträffande socialdemokraternas röstning i denna fråga. Inom arbetarrörelsen finns det en övergripande gemenskap. I den här frågan finns det stöd för vårt förslag även långt in i Eric Rejdnells eget parti. Jag tycker att det är en styrka att det finns ett brett samröre mellan olika partier i en så viktig miljöfråga som den om framtiden för Bromma flygplats.
Herr talman! Oskar Lindkvist sade att han vill medverka till att ge Linjeflyg ökade möjligheter. Det gör man emellertid inte, om man medvetet går in för att försämra Linjeflygs möjligheter med upp till 30 20 med avseende på trafikunderlaget. Det är ju detta som det är fråga om. Det sades också rätt klart att detta är en viktig miljöfråga, och det håller jag med Oskar Lindkvist om. Men det får inte bli en miljöfråga till 100 76, det måste också få bli en trafikfråga. När det gäller trafikdelen är det inte bara en Stockholmsangelägenhet utan i allra högsta grad en angelägenhet som berör hela landet. Är Stockholm Sveriges huvudstad — här finns ju många av de institutioner som landsorten på ett effektivt sätt måste ha förbindelse med — 65 är det också nödvändigt att man tar sitt ansvar och försöker hjälpa till att få förbindelser med hela landet som i stor uträckning skall servas. Det här betyder en klar försämring. Vad beträffar den övergripande gemenskapen ankommer det på Oskar Lindkvist att rubricera den delen. Jag skulle nog kunna uttrycka mig litet annorlunda. Man har nog drivit den här frågan ganska hårt rent partipolitiskt, men det är ju socialdemokraternas sak. Jag vädjade bara till de socialdemokratiska ledamöterna ute i landet att ta det ansvar som beslutet medför. Enligt min mening innebär det att ni lägger grunden till en mur kring Stockholm, och det kan inte vara uteslutet att vi är tvungna att hjälpa er att fortsätta byggandet av den.
Herr talman! Helt kort: Eric Rejdnell och andra från landsorten är mycket välkomna till Stockholm, en av de skönaste och vackraste städer som finns. Inte en enda stockholmare misstycker om landsortsborna kommer hit, tvärtom. Men, Eric Rejdnell, nu handlar det inte om huruvida ni är välkomna eller ej, utan om ni skall landa och starta från Arlanda eller från Bromma. Vilka är nackdelarna för den halva av svenska folket som använder sig av inrikesflyget på Arlanda? Hur försämrar detta arbetsmöjligheterna för vederbörande? Vad är det för fördel för Eric Rejdnell att landa på just Bromma flygplats, då det går att landa på Arlanda och ganska snabbt — på 35-40 minuter — komma till Stockholms centrum? Det är ju det som det handlar om, inte om någonting annat. Man skall inte så att säga sätta vingar på svårigheterna. Vi har ju i Sverige alltid varit vana vid att bemästra svårigheter som uppstått. Vi radar inte upp dem och säger: Det här kan vi inte klara. Först belyser vi svårigheterna och sedan löser vi dem. Linjeflyg skulle under mycket mera säkra och utvecklingsbara former kunna hålla till på Arlanda. Enligt vår åsikt är det bäst för alla parter — så enkel är problematiken. Sluta därför upp med att sätta vingar på svårigheterna. Bestäm er i stället för hur ni skall hjälpa till att lösa dem. Här har vi ett gemensamt intresse.
Herr talman! Det är just den sista biten som vi försöker att vara med om att lösa. Oskar Lindkvist frågar vad det är för fördelar med Bromma. Eftersom han ställde frågan till mig personligen, svarar jag att jag via Bromma åker på totalt två timmar mellan min bostad i Oskarshamn och riksdagshuset. Skall jag åka över Arlanda tar det över tre timmar. Nu är vi som bor i den regionen i den olyckliga situationen att vi inte kan klara att åka fram och tillbaka till Stockholm över dagen med järnväg. Man kan inte begära att folk skall åka kl. 5.18 på morgonen och komma hem kl. 23.27 på kvällen för att bara vara i Stockholm på sin höjd tre timmar. Oskar Lindkvist säger att jag är välkommen till Stockholm. Ja, jag har bott i Stockholm i 17 år och kan Stockholm ganska väl inifrån genom det arbete som jag hade under de åren. Jag har fortfarande flera personliga bekanta i Nr 53 Brommaområdet strax intill Bromma flygplats. De har inte klagat någon gång. De märker inte olägenheterna. Vi som är på tillfälligt besök hos dem kan märka vissa störningar när ett plan går rakt ovanför. De märker emellertid ingenting, eftersom de är vana vid störningarna. Oskar Lindkvist säger väl då att dessa människor visst kan bli störda utan att de är medvetna om det. Ja, det är just därför som vi försöker att få ned bullernivån så att den kommer så nära som möjligt den gräns som koncessionsnämnden begär — ett orimligt krav. Ändå kan man från Stockholmshåll icke acceptera den miljöbiten. Som jag ser det har man definitivt bestämt sig för att icke ha kvar Bromma. Då gäller det inte längre miljöfrågorna, utan då har man bestämt sig. Man har en förutfattad mening.

Herr talman! I den här debatten har man — och det är ganska självklart — sett på frågan från Stockholms horisont. Men också andra orter i vårt land har nämnts. Jag för min del tänkte närmast något uppehålla mig vid förhållandena för Gotlands del. Gotland är som region starkt beroende av en positiv utveckling för inrikesflyget. Av naturliga skäl intresserar sig gotlänningarna speciellt för flyget och dess utveckling. Flyget behöver som bekant varken vägar eller räls. Luftrummet ligger i allmänhet öppet såväl över land som över hav. Det är uppenbart att om flyget som kommunikationsmedel skall kunna utvecklas på det sätt vi önskar, måste det finnas tillgång till välbelägna flygplatser. Tillgången till en sådan i Stockholmsregionen är av särskild betydelse. Jag antar att knappast någon på allvar vill ifrågasätta det värde som Bromma flygplats har haft för utvecklingen av inrikesflyget i vårt land. Flygplatsen tjänar enligt min mening också i dag väl sitt ändamål, och det är , min uppfattning att den kommer att göra det även i fortsättningen, om vi vill satsa på den — men det är givetvis en förutsättning — i enlighet med regeringens och utskottsmajoritetens förslag. Trafikutvecklingen har varit kraftig för flygets del på Gotlandslinjerna. Visby flygplats har därmed blivit en av landets mest trafikerade inrikesflygplatser med drygt 300 000 passagerare per år. Resmålet för Gotlandsresenärerna är oftast Stockholm, via Bromma. Men tack vare ett förhållandevis stort antal dagliga turer till Bromma är även övriga orter, som ingår i det inrikes flygnätet, tillgängliga. Det kan antas att ett antal av nu tillgängliga flygplatser kommer att läggas ned vid en eventuell flyttning av flygtrafiken till Arlanda. Vidare är flyget det enda kommunikationsmedel som medger endagsbesök för gotlänningarna i andra regioner. Det har talats så mycket om portföljbärare, och därför kan det vara intressant att ta del av en undersökning som gjorts i fråga om Gotlandslinjerna. Man undersökte där flygpassagerarnas ändamål med resan och konstaterade att så mycket som 50 96 av resorna är att betrakta som s.k. sociala resor eller resor för andra ändamål än i tjänsten. Detta hänger bl.a. 67 samman med att gotlänningarna har så många av sina aktiviteter förlagda till Stockholm. När det gäller regionsjukvården är ju Karolinska sjukhuset vårt sjukhus. För en sjuk människa som reser från Gotland och kommer till Bromma är det relativt enkelt att ta en taxi till sjukhuset. Förhållandena kommer givetvis att ändras avsevärt om man hamnar ute på Arlanda. Vidare är många gotländska ungdomar för sin utbildning beroende av goda förbindelser med Stockholm. Jag skulle kunna räkna upp ytterligare aktiviteter där man är beroende av kontakten med Stockholm. Medelst Bromma kan resmålet nås snabbt och någorlunda bekvämt. Det står klart att kostnaderna för här nämnda, liksom för andra, grupper resenärer kommer att öka avsevärt, såväl ekonomiskt som tidsmässigt, om inrikesflyget flyttas till Arlanda. För Gotlands del är givetvis också en aktiv regionalpolitik av största betydelse. Goda kommunikationer är en absolut förutsättning för näringslivets utveckling. Ett starkt behov föreligger från näringslivets och från olika myndigheters sida att utan onödig tidsutdräkt kunna nå myndigheter och organisationer som har sina överordnade organ och riksorganisationer belägna i Stockholm. Det borde stå klart för samtliga riksdagsledamöter att tillgången till en välbelägen flygplats i Stockholmsregionen inte är någon lokalpolitisk fråga för riksdagsledamöter från Stockholm. Min uppfattning är att vi begår ett allvarligt misstag ur såväl miljöpolitiska som regionalpolitiska och ekonomiska synpunkter om vi i dag beslutar en nedläggning av en av de mest välbelägna inrikesflygplatserna i landet och i vår omvärld. Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan i dess betänkande nr 8.